Herr talman! Vem är terrorist, herr utrikesminister? Jag ber att få tacka för svaret på min fråga, som vpk står bakom och som har ställts med anledning av det utvisningsärende — man får väl ändå beteckna detta ärende som ett sådant — som har varit aktuellt den här veckan. Vi ser allvarligt på detta — minst lika allvarligt, naturligtvis, som utrikesmi 27 november 1986 nistern och regeringen i övrigt ser på den. Vi har ju haft en debatt om Israel och PLO här i riksdagen, initierad av en motion från oss i vpk som behandlats i utrikesutskottet alldeles nyligen. Vi framhöll där att Sverige numera, efter Israels tillbakadragande från Beirut och ned till södra Libanon, har återupptagit diplomatiska kontakter och att Sverige åter har ett utbyte med Israel. Vi drog ju ned på kontakterna tidigare när Israel marscherade in i Libanon och ända upp till Beirut. Vi i vpk har sagt att vi tycker att det inte finns någon större anledning, på grund av Israels beteende och Israels behandling av palestinierna både på Västbanken och inne i Israel, att trappa upp kontakterna med Israel, att föra upp dem på en högre nivå. Vi ser det här också som attacker från Israels sida mot PLO. PLO är försvagat — det är ett allmänt känt faktum. Palestinierna är utsatta på ett annat sätt än för några år sedan. De behöver allt stöd. Jag är glad över att utrikesministern och svenska regeringen har markerat vår hållning till PLO — vårt stöd till palestinierna står fast. Jag tror att palestinierna behöver det mer än tidigare. Vi vet att utrikesministern, kanske ganska snart, skall åka till Israel på officiellt besök. Då är det väl lämpligt att också framföra detta så att säga mellan fyra ögon — eller hur man nu tar kontakt med de israeliska ledarna — så att det inte råder något tvivel om var Sverige står i den här viktiga frågan. Sedan beträffande biståndet: Vi får väl återkomma till den frågan när vi skall behandla biståndet.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att göra en fortsatt drift av skogsstationen i Tärendö möjlig. Skogsstationen i Tärendö har drivits inom ramen för AMS egenregiverksamhet. Riksdagen har beslutat att egenregiverksamheten i hela landet skall upphöra senast i och med utgången av detta år. Jag ser inget skäl att ta upp frågan om omprövning av riksdagsbeslutet, som i detta fall innebär att AMS skall upphöra att driva förläggningen i Tärendö. Jag har däremot självfallet inget emot att förläggningen drivs vidare av andra huvudmän. Det har emellertid visat sig svårt att finna någon huvudman som är beredd att driva förläggningsverksamheten vidare. Som jag har tolkat Paul Lestanders fråga är det inte Tärendöförläggningen i sig han värnar om, utan sysselsättning för dem som anvisats beredskapsarbeten där. Enligt vad jag har inhämtat kommer ca 15 personer av dem som nu har beredskapsarbeten vid Tärendö att få nya sådana i skogsvårdsstyrelsens regi. Detta gäller dem som bor på lämpligt avstånd. För dem som bor längre bort från Tärendö undersöker länsarbetsnämnden i Norrbottens län om man kan öka de skogliga beredskapsarbetena i deras hemorter.

Herr talman! Jag får först tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Självfallet värnar jag också om förläggningen i Tärendö. Det kan naturligtvis te sig svårt att få t.ex. Pajala kommun att ställa upp som ny huvudman för förläggningen. Jag vet inte hur omfattande arbetsmarknadsministerns undersökningar har varit i detta fall, men jag kan nämna att en möjlighet är att stiftelsen Tärendö Turism på ett eller annat sätt driver anläggningen. Jag tackar alltså för ett i stort sett positivt svar. Tydligen kan jobb ordnas i fortsättningen för en stor del av arbetarna. Förläggningen har som centralpunkt, som en plats att bo på och uppehålla sig på, varit mycket positiv för människorna där. Jag önskar få ett kompletterande svar, nämligen på frågan om arbetsmarknadsministern har undersökt om Tärendö Turism under några villkor, exempelvis med hjälp av offertstöd, är intresserad av att driva anläggningen vidare.
Herr talman! Jag kan inte svara konkret på den frågan. Det är inte jag som driver förhandlingarna, utan det är länsarbetsnämnden. Det har förts många diskussioner med Pajala kommun, men jag känner inte till om det har förts diskussioner med Tärendö Turism. När det gäller den fastanställda personalen har sysselsättningsfrågan inte lösts för fem personer. Det pågår ytterligare diskussioner, och avsikten är att fortsätta så länge som möjligt. Två av förmännen har fått anställning vid skogsvårdsstyrelsen.
Herr talman! Eftersom arbetsmarknadsministern inte helt känner till hur förhandlingarna har skett, vilka som har kontaktats och vilka som ytterligare kommer att kontaktas, får jag naturligtvis acceptera även den delen av svaret.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att påskynda avtalsförhandlingarna om inskolningsplatser för ungdomar. I mitten av september i år har SAF, LO och PTK träffat överenskommelse om att inrätta inskolningsplatser i privata näringslivet samt rekommenderat anslutna förbund att anta överenskommelsen som kollektivavtal och utfärda närmare tilllämpningsregler. Enligt överenskommelsen skulle detta komma i gång och slutföras utan dröjsmål. Efter beslut av riksdagen har regeringen den 25 september 1986 ställt 250 milj.kr. till arbetsmarknadsstyrelsens förfogande. Detta motsvarar ca 10 000 inskolningsplatser. Många av dem kan förväntas leda till fortsatt anställning. Jag kan i dag konstatera, drygt två månader efter det att överenskommelsen träffades och medel ställdes till arbetsmarknadsstyrelsens förfogande, att systemet med inskolningsplatser ännu inte kommit i gång. Många arbetslösa ungdomar som räknat med att i höst kunna få en inskolningsplats har all anledning att vara besvikna. Regeringen har alltsedan sitt tillträde hösten 1982 sökt stimulera parterna att komma överens om ett system med att få in fler arbetslösa ungdomar i näringslivet. I dag finns en central överenskommelse, och vi måste nu alla på olika sätt sätta press på parterna, så att förbundsavtal snabbt kommer till stånd. Jag har tidigare påpekat och kommer för egen del att vid varje lämpligt tillfälle påpeka detta för parterna. Det är nu dags för dem att fullfölja sitt ansvar för att systemet med inskolningsplatser skall komma i gång.
Herr talman! Tack för svaret! Frågan är om svaret kunde vara mer positivt. Jag är alltså mycket nöjd. Jag instämmer verkligen i slutklämmen. Att bli och att vara arbetslös är över huvud taget en tragedi. Att vara ung och vara klar med skola och utbildning och att inte få arbete, att inte vara välkommen, att inte behövas är också en stor tragedi. Parterna måste inse detta. Jag vill lägga till det. Uppmana dem att lägga allt annat åt sidan och prioritera dessa förhandlingar! Än en gång: Tack för svaret! Vi kommer väl var och en på sitt håll att följa vad som sker.

Herr talman! Marianne Andersson har frågat mig om jag är beredd att medverka till en försöksverksamhet med enbart flickor i någon klass på fyraårig teknisk linje. Bakom denna fråga ligger det stora problemet att få fler flickor att välja teknisk utbildning och att också fullfölja sina studier. Många olika åtgärder har vidtagits för att åstadkomma detta. Jag vill här endast peka på några sådana åtgärder, nämligen riksdagens beslut att avsätta särskilda medel för sommarkurser i teknik för flickor på grundskolans högstadium samt regeringens uppdrag till skolöverstyrelsen att bedriva försöksverksamhet med särskilda undervisningsgrupper för endast flickor i ämnen och tillvalskurser med en teknisk-naturvetenskaplig inriktning i grundskolan. Över arbets marknadsdepartementets budget satsas också särskilda projektmedel med samma syfte. På den tekniska linjen i gymnasieskolan prövas redan på vissa gymnasieskolor att låta flickor bilda egna grupper vid delning av klass för laborationer m.m. Man prövar också i årskurserna 1 och 2 att samla alla flickor till en av parallellklasserna, medan övriga klasser innehåller enbart pojkar. Eftersom ungefär var femte elev på teknisk linje är flicka krävs det dock mycket stora skolor med stort elevunderlag för att flickorna på teknisk linje skall kunna fylla en egen klass. I årskurserna 3 och 4 där det erbjuds val mellan grenar och varianter blir svårigheterna ännu större. Jag kommer med intresse att följa försöksverksamheten med särskilda undervisningsgrupper för flickor på grundskolan och de lokala försök som i dag genomförs på T-linjen med att dels bilda flickdominerade klasser, dels skapa laborationsgrupper som består av enbart flickor. I avvaktan på de erfarenheter som dessa försök kan ge är jag nu inte beredd att tillstyrka en centralt påbjuden försöksverksamhet med enbart flickor i någon klass på fyraårig teknisk linje.

Herr talman! Om en skola har ett så stort elevunderlag att det är möjligt att bilda en särskild klass för enbart flickor, får den gärna göra det. Risken är att elevantalet inte blir tillräckligt stort eftersom man i årskurs 4 delar eleverna på så många grenar. Då blir det en högre kostnad för kommunen. Jag instämmer i allt vad Marianne Andersson har sagt om önskan att flickor i ökad utsträckning väljer att gå på T-linjen. Jag vill nämna att det i alla fall nu är lika många flickor som går på gymnasiets tekniska treåriga linje som på den humanistiska linjen i gymnasiet. Den linjen är sedan gammalt ansedd som den linje som särskilt flickor föredrog. Jag vill nämna ytterligare en sak, och det är att förbättringar för kvinnor på arbetsmarknaden för tekniker också kan spela en roll. Statistik från Industritjänstemannaförbundet visar att kvinnliga tekniker med i övrigt lika utbildning som manliga är lägre avlönade än sina manliga kamrater.

Enligt TT har statsrådet Göransson sagt i Norrköping att betyg inte behövs om elevernas kunskaper testas av lärarna varje dag. Jag vill därför ställa följande fråga: Är det statsrådets uppfattning att betygen helt bör avskaffas i grundskola och gymnasium?
Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig om jag anser att betygen helt bör avskaffas i grundskola och gymnasieskola. Den viktigaste kunskapskontrollen är den som läraren dagligen gör i klassrummet genom att konstatera hur mycket olika elever har lärt sig. Det är denna fortlöpande kontroll som kan ligga till grund för en bedömning av vilka insatser som behöver göras för olika elever. Jämfört härmed är betygen, enligt min mening, av marginell betydelse från kontrollsynpunkt. De konstaterar endast i efterhand vad som varit bra eller dåligt. Min och regeringens uppfattning om betyg i grundoch gymnasieskolan är dock att vi tills vidare behöver ha dem kvar. Några bättre metoder för urval till fortsatta studier finns för närvarande inte att tillgå. Tillträdesutredningen har prövat frågan om kompletterande urvalsmetoder till högskolan, t.ex. olika slag av prov. Utredningens förslag har remissbehandlats och bereds nu inom regeringskansliet.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Statsrådet Göransson är i Norrköping och talar till eleverna. Han säger då att om bara lärarna kan ta reda på vad ungdomarna kan behövs det inga betyg. Jag kan tyda det yttrandet på två sätt. Den ena möjligheten är att regeringen klarare vill fastslå att vi har duktiga lärare och att de nog kommer att ta reda på vad eleverna kan; alltså behöver vi inga betyg. Jag säger detta trots att jag känner till de uppfattningar som framförts av tillträdesutredningen. Den andra möjligheten är att statsrådet menar att lärarna i dag inte har förmåga att ordentligt kontrollera vad barnen och ungdomarna kan och att vi därför måste ha betyg. Såväl i de tankegångarna som i svaret till mig i dag framställs betygen som något av en kontrollfunktion. Det är riktigt att lärarna har till uppgift att hela tiden följa elevernas kunskapsinhämtande och rätta sina insatser därefter. Men betygen har ju också en informationsfunktion. De är information till eleverna om var de står i sin kunskapsutveckling och information till läraren själv — som kanske har 60-70 elever — om var han bedömt att eleverna ligger på skalan, en bedömning som han förhoppningsvis gör varje dag han har dem. Det vore intressant att få höra Bengt Göranssons syn på informationsbetydelsen av betyg. Än viktigare för mig vore det att få ett klarläggande när det gäller de där små orden i sista stycket: ”tills vidare behöver ha dem kvar”. Innebär det en fortsatt mörkläggning av vad som är regeringens innersta tankar om betygen?
Herr talman! Jag försäkrar Ingrid Sundberg att jag inte mörklägger vad regeringen sysslar med. Många tycker att jag alldeles för ofta redovisar vad jag tycker om saker och ting, och jag har gjort det också i Norrköping. Jag beklagar att Ingrid Sundberg inte frågade mig vad jag faktiskt sade i Norrköping; då hade vi kunnat få en annan redovisning än den vi nu har fått. Från en ung elev i Norrköping fick jag en fråga av följande innebörd: Hur skall lärarna kunna kontrollera vad eleverna kan om de inte sätter betyg? På den frågan har jag svarat att betygsättningen faktiskt inte är någon kontroll för lärarnas del. Den kontrollen bedriver de varje dag genom att ta reda på vad eleverna faktiskt lär sig, och i det stycket spelar betygen mindre roll.
Herr talman! Eftersom jag inte var närvarande i Norrköping har jag som riksdagsman att rätta mig efter de TT-meddelanden som går ut — från departementet, förutsätter jag, i det här fallet. I TT-meddelandet har Bengt Göransson klart uttalat att om lärarna bara sköter sitt arbete behövs det inga betyg. Det är klart att jag då reagerar. Jag reagerar på samma sätt på det svar jag här fick: statsrådet Göransson tar hänsyn bara till betygens kontrollfunktion — det må sedan vara hänt att det var det aktuella i Norrköping. Min fråga till Bengt Göransson om betygens informationsvärde för bl.a. elever och föräldrar kvarstår.
Herr talman! Jag upprepar det jag med en viss envishet många gånger tidigare har sagt: Betygen har ett mycket begränsat värde som information om vad man faktiskt kan. Det har livet lärt mig när jag i olika sammanhang har anställt folk som på papperet har haft samma betyg. Men jag har samtidigt också sagt att vi i dag inte har något urvalsinstrument som kan ersätta betygen och att det är därför som vi har dem kvar.

Herr talman! Nils Berndtson har frågat mig om regeringen är beredd att medverka till att de jordbrukare som tidigare hållit arealer i träda kan tillgodogöra sig den beslutade trädesersättningen. Syftet med systemet med trädesersättning är att förmå fler jordbrukare att lägga åkermark i träda för att på så sätt minska kostnaderna för spannmålsöverskottet redan från 1987 års skörd. Detta åstadkommes genom att avtal träffas mellan enskilda jordbrukare och regleringsföreningen Svensk spannmålshandel om att jordbrukare mot ersättning håller viss areal i träda. Systemet med trädesersättning har utarbetats av den s.k. spannmålsgruppen med representanter för bl.a. jordbruksdepartementet och Lantbrukarnas riksförbund. Gruppen, som var enig om sina förslag, ansåg att jordbrukare som normalt har träda i växtföljden, eftersom de anser det lönsamt, inte bör ges trädesersättning. Syftet med trädesersättningen är ju att stimulera jordbrukare att lägga sådan åkermark i träda som annars skulle ha odlats. Regeringen ser därför inget skäl att nu medverka till någon ändring i systemet med trädesersättning för år 1987.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Jordbrukare som redan tidigare hållit arealer i träda går miste om den beslutade trädesersättningen, eftersom denna beräknas på förhållandena 1984/85. Dessa jordbrukare anser sig vara orättvist behandlade. De tycker att de redan har medverkat till att minska spannmålsöverskottet, och de betalar också till regleringskassan. Det är därför som jag har frågat regeringen om den vill medverka till en ändring av förhållandena. Jag förstår att syftet med ersättningen är att förmå flera jordbrukare att lägga åkermark i träda. Men jag tror inte att det är så enkelt som jordbruksministern säger, att de som normalt har träda i växtföljden ser det som lönsamt. Det kan också finnas en rad andra skäl till att man har haft trädesbruk. Det kan inte minst vara föranlett av jordens beskaffenhet. Jag tycker alltså att det inte är helt tillfredsställande att regeringen inte vill ta sig an den här frågan. Om regeringen nu för närvarande inte vill medverka till ändrade regler, kan jordbruksministern då bidra till att dessa olägenheter rättas till, om trädesersättningen kommer att tillämpas även i fortsättningen?
Herr talman! Om trädesersättningen kommer att tillämpas även i fortsätt 27 november 1986 ningen, ämnar vi givetvis skaffa oss erfarenhet över huvud taget av trädan = ZOC rom som kommer att hållas under 1987 års skörd. Också miljöaspekter har ju tagits upp i diskussionen. Man kommer i så fall givetvis att använda sig av de erfarenheter som framkommer. Men just på den här punkten är ju syftet att sådana arealer där det annars skulle ha odlats t.ex. spannmål skall läggas i träda. Om man normalt har träda, är det klart att det blir fråga om en extra subvention. Därför har varken lantbrukarnas eller regeringens företrädare ansett att pengar skall utgå till dessa syften. Om en jordbrukare däremot tillfälligt har lagt mark i träda, som alltså inte ingick i det normala mönstret under 1984/85, för att t.ex. kunna utföra vissa markarbeten, har de kunnat få tillgodoräkna sig detta. Jordbrukarna har alltså inte missgynnats.
Herr talman! Jag ser väl en del hoppingivande tecken i jordbruksministerns senaste inlägg, dels att vissa kategorier redan nu skall kunna få tillgodoräkna sig ersättningen, dels att regeringen är beredd att se över även denna fråga, om ersättning för trädesbruk kommer att utbetalas också i fortsättningen.

Herr talman! Viola Claesson har med åberopande av ett i Norge nyligen fattat beslut om höjning av riktvärdet för halten cesium i vissa livsmedel och inom EG aviserade nya riktvärden för baslivsmedel frågat statsrådet Birgitta Dahl om det i Sverige förbereds en anpassning till nämnda riktvärden och i så fall med vilka motiveringar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Riktvärden för radioaktivitet i livsmedel fastställs av statens livsmedelsverk efter samråd med statens strålskyddsinstitut. För att motverka hälsorisker med anledning av Tjernobylolyckan har de båda myndigheterna satt som mål att den stråldos som människor kan erhålla från livsmedel bör hållas under 1 millisievert i genomsnitt per år, utslaget på en följd av år. Detta gäller också för de mest utsatta grupperna. För att uppnå detta mål har sedan olyckan inträffade tillämpats ett riktvärde på 300 Bq cesium-137 per kg livsmedel. Detta innebär bl.a. att livsmedel med halter över denna nivå inte får säljas i handeln. Frågan om vilket riktvärde som bör tillämpas under kommande år för att hålla stråldosen via livsmedel under den målsatta gränsen prövas för närvarande av livsmedelsverket och strålskyddsinstitutet. Enligt vad jag inhämtat siktar de båda myndigheterna på att ett ställningstagande till frågan 35 om riktvärde skall föreligga i början av nästa år.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

Efter Tjernobyl tycker jag att det står alltmer klart att strålskyddsinstitutet och livsmedelsverket ser som sin främsta uppgift att använda alla terapiknep som kan stå till buds för att lugna människornas befogade oroa i de radioaktivt mest smittade områdena. Jag tycker att det är ganska märkligt, för det som borde oroa de här myndigheterna är de följder som vi redan har sett i Sverige efter kärnkraftsolyckan. När nu samma myndigheter håller på med en ny sifferexercis och prövar de nuvarande riktvärdena, tycker jag att det finns skäl att fråga varför. Kan det handla om att man i så fall kommer att sänka dem lika väl som man höjde dem? Nej, det är uppenbart inte någon sänkning det är fråga om. De metoder och terapiknep som används kan få makabra konsekvenser. En åldring används som mänskligt försöksdjur och matas med cesiumsmittad mat, och mannen har visats upp i TV. Det tyder på panik. En forskare som får utrymme i radioekot påstår att råttor som matats med cesium egentligen mår bättre än de som fått cesiumfattig kost. Vilken begreppsförvirring — det är otroligt! Skall vi ges intrycket att cesium är nyttigt, ungefär som selen? Jag vill till sist fråga Mats Hellström igen: Varför prövas riktvärdena? Är det efter påtryckningar från Norge och EG-området? Varför annars? Och vad kan vi vänta oss? Blir det en höjning och varför?
Herr talman! Vad kan vi vänta oss? frågar Viola Claesson. Jag har faktiskt större tilltro till myndigheternas integritet än vad Viola Claesson har, som använde uttryck som jag tycker borde vara förvisade från den här debatten — hon talade bl.a. om terapiknep. Jag har tilltro till integriteten hos de forskare som arbetar med de här frågorna. Myndigheterna har på egna initiativ satt i gång utvärderingar. Såvitt jag kan begripa är det inte så konstigt att de gjort det, eftersom det nuvarande värdet har satts bl.a. efter felkalkyler som har gjorts av det engelska strålinstitutet efter Tjernobylolyckan. Det är väl känt i den internationella pressen att man räknat fel i vissa avseenden. Det är väl inte så egendomligt om myndigheterna vill göra en värdering efter den tid som har varit av de riktvärden som sattes, för att nå det som är målet, att man skall komma under en viss stråldos totalt för människan.
Herr talman! Jag skulle mycket gärna vilja använda Sven Anérs exempel: Han utgår ifrån de nuvarande riktvärdena och ifrågasätter om de är satta på en tillförlitlig nivå eller kanske t.o.m. felaktigt. Han skriver: "1 miljon personer konsumerar 15 kg älgkött var och en, under en säsong. Det skulle bli 8 700 Bq från 15 kilo älgkött. 8 700 Bq motsvarar nästan 1 millisievert. Vid 1 millisievert förmodas 40 personer av en miljon insjukna i cancer. »Normalt» ska varje år insjukna ca 7 500 personer i Norrland, räknat på 1 miljon personer. 40 personer är som synes en halv procent, ca, av 7 500. Detta är ingen bagatellartad ökning, så mycket mer som den ska läggas parallellt med t.ex. mjölken som i vissa norrlandslän ger nästan samma cancertillskott.” Precis dessa frågor ställer sig människor i bl.a. Sundsvallsområdet, där jag var för bara en vecka sedan, Mats Hellström. Om man utgår ifrån denna sifferexercis kan man fråga sig varför det är så angeläget att pröva på det sätt som nu sker.
Herr talman! Jag kan inte se annat än att Viola Claesson nyss pläderade för en omvärdering av de riktvärden vilkas omvärdering hon tidigare ifrågasatte.
Herr talman! Nej, herr talman, det gör jag inte. Jag vill bara visa att de riktvärden som i dag används, och som man påstår är felaktiga och vill ompröva för att anpassa sig till Norge och EG, också kan användas på det sätt som Sven Anér använder dem. Då blir resultatet ett annat.

Herr talman! Viola Claesson har frågat mig om jag är beredd att verka för att den aktuella motorvägen Stora Höga—Uddevalla prövas enligt miljöskyddslagen och att samtliga stora vägplaner i framtiden utsätts för samma slags granskning som sker för miljöstörande industrier. Elving Andersson ställde nyligen samma fråga till mig. I svar till honom den 23 oktober i år framhöll jag vikten av att en noggrann prövning sker av nya vägar. Jag framhöll också att det är särskilt viktigt att miljökonsekvenserna blir ordentligt belysta på ett så tidigt stadium som möjligt. Miljökonsekvensbeskrivningar har därför också tagits fram för den diskuterade motorvägen mellan Stenungsund och Uddevalla och kommer att tas fram för de alternativa Öresundsförbindelser som diskuteras. Frågan om tillståndsprövning av vägar enligt miljöskyddslagen har utretts av miljöskyddsutredningen, som i sitt slutbetänkande Bättre miljöskydd II föreslog att den nuvarande prövningsordningen enligt väglagen skulle kompletteras med möjligheter till obligatorisk prövning enligt miljöskyddslagen. Med hänsyn till att lagstiftningsfrågan är föremål för beredning inom regeringskansliet kan jag emellertid inte nu, vilket jag också framhöll i mitt svar till Elving Andersson, redovisa regeringens ställningstagande till i vilken ordning prövningen när det gäller vägar skall ske.

Herr talman! Jag ber att få tacka Birgitta Dahl för svaret. Jag hade faktiskt inte uppmärksammat att precis samma fråga ställts tidigare. Då vill jag ställa några följdfrågor. I tidningar och genom de kontakter som jag har haft med dem som kämpar för att stoppa denna kontroversiella motorväg Stora Höga— Uddevalla, som ju är en del av Scandinavian Link-projektet även om regeringsledamöter brukar förneka det, får man veta att inte någonting annat gjorts än vad som skulle kunna kallas för uppdatering när det gäller miljö och miljökonsekvenser. Det är, såvitt jag vet, vad som har utlovats ifrån dem som svarat för regeringspolitiken fram till nu, när Birgitta Dahl ger detta svar. Jag skulle vilja veta om det är så att man verkligen gjort miljökonsekvensbeskrivningar för denna omdiskuterade väg. Vad har de lett fram till, och hur pass djuplodande har de varit? Vem som gjort dem är också ganska avgörande för om man kan sätta tilltro till dem. Det skulle jag gärna vilja ha svar på. Att jag frågar om detta beror på att jag ännu inte har gett upp hoppet att man verkligen tar fasta på riksdagens viktiga uttalande och beslut att sådana här miljökonsekvensbeskrivningar måste göras. Inriktningen var ju då att man skulle föra över så mycket som möjligt av de tunga godstransporterna per lastbil till järnväg för att luftföroreningarna skulle minska.

Herr talman! Får jag först säga att jag verkligen skulle önska att vi befann oss så långt framme att jag kunde ge slutligt besked om vilken form som miljöskyddsprövningen av vägar skall få i framtiden. Det pågår just nu ett väldigt intensivt arbete i regeringskansliet med dessa frågor, och vi har inte valt form ännu. Men att det kommer att ske miljöskyddsprövningar har framgått av uttalanden som både kommunikationsministern och jag själv gjort på senare tid. Vidare har kommunikationsministern i ett tal nyligen alldeles klart deklarerat att vi icke skall satsa på Scandinavian Link. Däremot behöver vi göra någonting åt den nu aktuella vägsträckningen. Den frågan är inte avgjord, men de miljökonsekvensbeskrivningar som gjorts har utförts av vägverket och naturvårdsverket. Jag fick precis innan den här debatten började ett meddelande om att vägverket nu har fastställt en vägsträckning genom Ljungskile. Men jag räknar med att den frågan kommer att bli föremål för överklagande hos regeringen och att den alltså ännu icke är avgjord.
Herr talman! Det här låter ju ganska hoppingivande. Men när Birgitta Dahl säger att den miljökonsekvensbeskrivning — om det nu är korrekt att använda det begreppet härvidlag — som har gjorts när det gäller vägen Stora Höga-Uddevalla har utförts av vägverket och naturvårdsverket. Då måste det hela ha färdigställts mycket, mycket snabbt, för det är inte mer än en vecka eller tio dagar sedan Valfrid Paulsson uppvaktades just av aktivister från Bohuslän. Han sade då att han hade hemställt att vägverket skulle göra en sådan här beskrivning, men han hade inte fått höra ett ord från vägverket, om denna myndighet var beredd att göra en miljökonsekvensbeskrivning. Så jag är litet misstänksam. Till sist några ord om Scandinavian Link. Tänk, Birgitta Dahl, om det vore så att vi inom miljörörelsen kunde lita på beskedet från Sven Hulterström. Men det är helt enkelt så att regeringen inte tänker satsa pengar på projektet, och det är helt i linje med vad Scandinavian Link-konsortiet och Gyllenhammargruppen önskar. De vill bekosta kalaset och sedan ta ut avgifter av alla oss andra. Därför behövs det fortfarande kamp för att stoppa detta projekt, som kommer att skada miljön och naturen alldeles oerhört.
Herr talman! Det framgår av handlingar som jag har framför mig här — däribland vägverkets yttrande och naturvårdsverkets yttrande över det aktuella projektet — att naturvårdsverket dels har biträtt vägverket vid framtagande av sådana här beskrivningar, dels självt avgivit yttrande. Så på den punkten kan jag lugna Viola Claesson. Det är riktigt att den här projekteringen har skett i särskilda former, och det har då — vilket understryks av både länsstyrelsen, vägverket och naturvårdsverket i deras ställningstaganden —- inneburit att också miljökonsekvensbeskrivningarna har fått tas fram i särskilda former. Generellt kan man säga att en av flera svagheter hos det gamla systemet är att beskrivningarna ofta kommer på ett sent stadium. För framtiden hoppas vi få en bättre ordning, och vi diskuterar nu hur vi skall lösa den frågan.
Herr talman! Är det inte så, Birgitta Dahl, att den här miljökonsekvensbeskrivningen eller utredningen eller uppdateringen — vad det nu handlar om — när det gäller vägen Stora Höga-Uddevalla aldrig någonsin hade kommit till stånd om inte kraven från de berörda i Bohuslän, från dem som kämpar emot Scandinavian Link osv., hade varit så väldigt starka? Uppvaktningarna för Valfrid Paulsson helt nyligen har tydligen mycket snabbt gett resultat. Men är det också så att Valfrid Paulsson har sagt ja efter färdigställandet av den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts? Står naturvårdsverket bakom vägverkets beslut att bygga vägen genom Ljungskile t.ex.?

Herr talman! Martin Olsson och Jan Jennehag har frågat mig om regeringen avser att förbehålla sig rätten till slutlig prövning av frågan om ombyggnad av dammar i Haverö strömmar. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Det är ur dammsäkerhetssynpunkt oundgängligen nödvändigt med en snabb ombyggnad av dammarna. Utskovens manövreringsanordningar uppfyller inte heller de krav som i dag ställs med hänsyn till arbetarskyddet. Vattendomstolen i Östersund lämnade förra veckan tillstånd till ombyggnad av dammarna vid Haverö. Tillståndet avser en ombyggnad av dammarna på samma plats. Dammarna blir av betong. För att transportera material till byggnadsplatsen krävs en väg. Regeringen kan endast förbehålla sig prövningen av ett vattenföretags tillåtlighet om företaget är av betydande omfattning eller ingripande beskaffenhet. Regeringen fann i ett beslut den 13 november i år att den nu aktuella ombyggnaden inte är av sådant slag utan avser en nödvändig ombyggnad av dammarna på samma plats som tidigare. Nuvarande vattenförhållanden ändras inte genom ombyggnaden. Av det jag nu sagt framgår att ombyggnaden inte strider mot riksdagens eller regeringens tidigare beslut. Den strider inte heller mot det föreslagna sa vattenområden i förslaget till naturresurs förbudet mot vattenföretag i lag, eftersom ombyggnaden inte innebär ändrade vattenförhållanden. Jag vill slutligen nämna att det är länsstyrelsen som i första hand har att ta ställning till frågan om dispens kan ges från de bestämmelser som nu gäller för det interimistiska naturreservatet vid Haverö strömmar.

Herr talman! Tack för svaret, statsrådet Dahl! Kampen för bevarande av Haverö strömmar har pågått länge. Det var därför en stor framgång att riksdagen 1984 undantog dessa strömmar från utbyggnad liksom att bostadsutskottet i sitt förslag till naturresurslag, som vi i dag antagit, har hänfört denna älvsträcka till dem där vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverföring för kraftändamål inte får utföras. Det är även viktigt att olika regler överensstämmer så att myndighetsbesluten blir konsekventa. Den aktuella ansökan om ombyggnad av dammar samt vägbygge har behandlats av vattendomstolen. Länsstyrelsen har förordnat om interimistiskt naturreservat och anser att riksdagsbeslutet är en övergripande anvisning om att skyddsintressena skall ges prioritet. Ånge kommun har bestämt motsatt sig planerna på ombyggnad av dammarna samt vägbygget, eftersom kommunen anser att naturoch kulturmiljön vid strömmarna kommer att förstöras och därmed hindra kommunens satsningar på turism och friluftsliv om planerna genomförs. Kommunen har i stället förordat en mer varsam restaurering av dammarna. Representanter för samtliga politiska partier i Ånge kommun har begärt att regeringen skall förbehålla sig rätten till slutligt avgörande rörande denna ansökan för att intentionerna i riksdagsbeslutet säkert skall komma att beaktas. Min fråga, som jag ställde redan den 11 november, gällde just detta. Tyvärr har regeringen inte lyssnat på den breda opinionen inom Ånge kommun, en opinion som bör vara relativt sakkunnig även i fråga om behovet av en ombyggnad. Regeringen har i stället lyssnat på bl.a. kammarkollegiet som dels inte bestridit tillåtligheten, dels inte ansett företaget vara av ”betydande omfattning eller ingripande beskaffenhet”. Detta kriterium är tänjbart, men alla de människor som har kontakt med området tycker att kriterierna är uppfyllda.

Herr talman! Jag tackar för svaret på Jan Jennehags fråga om Haverö strömmar. Naturligtvis är det nödvändigt att vidta säkerhetsåtgärder vid gamla dammar. Men man kan till att börja med säga att om kraftföretaget skött sina åligganden tidigare och inte låtit de gamla dammarna förfalla, hade man kanske inte hamnat i det här läget. Man är nu rädd för — det har också framgått av Martin Olssons anförande — att det blir ett kraftigt ingrepp som på många håll betecknats som nästan liktydigt med de tidigare utbyggnadsplanerna. När det gäller säkerheten, som jag tycker är viktig, kan nämnas att det finns beräkningar där man talat om att det kan bli vattenflöden på upp till över 1 000 m? vatten per sekund i dessa strömmar. Enligt vad jag snabbt har kunnat läsa in till den här frågestunden är det högsta uppmätta värdet ungefär hälften, dvs. litet över 500 m? per sekund. Denna dubblering ifrågasätts från olika håll. Bl. a. naturvårdsverket har framfört att man anser det orimligt att laborera med dubbla värden och utifrån den utgångspunkten dimensionera väldigt kraftiga nybyggda dammar. Energioch miljöministern talar om att det inte innebär ändrade vattenförhållanden. Förlåt min okunnighet, men är det inte så att den här nybyggnaden kommer att innebära att man höjer vattennivån något? Det vore bra om vi fick det klarlagt i det här sammanhanget.

Herr talman! Två förhållanden har här varit avgörande. Det ena är att den nu aktuella ombyggnaden inte innebär förändringar av vattennivån och inte, som tidigare projekt som t.ex. Ånge kommun satt sig emot, innebär att man flyttar dammlägena eller liknande. Det blir annat byggnadsmaterial än tidigare för ombyggnaden på den plats där dammanläggningen finns sedan tidigare. På den punkten är det alltså helt annorlunda, och detta innebär inte en ändring av det slag som man i Ånge kommun motsatt sig. Det andra är säkerhetsproblemen. Jag vill, för att förklara detta, tala om att Noppikoski, som ju förorsakade en stor olycka förra året, innehöll 1 miljon m? vatten. Den här dammen innehåller 100 miljoner m? vatten och vid flöden ännu mer. Det anger i någon mån arten av de risker som finns här om inte dammen rustas upp. Det är dessa två frågor som varit avgörande. Sedan skall naturligtvis allt göras för att i övrigt bibehålla omgivningen oförstörd.
Herr talman! Jag har sett uppgifter om att det statistiskt sett en gång på 10 000 år skulle bli ett sådant vattenflöde som det talas om här. Ånge kommun och dess befolkning har självfallet ett stort intresse av att inga risker föreligger med de dammanläggningar som finns inom kommunen. Om de risker som det här talas om förelåg, skulle kommunen naturligtvis ha hälsat förslaget om ombyggnad med stor tillfredsställelse. Tvärtom har kommunen rekommenderat en, som man säger, varsam ombyggnad. Representanter för samtliga politiska partier har, som jag har framhållit, gjort framställning till regeringen om att den skall ta över beslutanderätten, i hopp om att den i högre grad skulle ta hänsyn till miljöintressena.
Herr talman! Uppenbarligen är det så, att Ånge kommun inte känner sig särskilt lugnad av detta. Man ifrågasätter naturligtvis inte säkerheten, och det gör inte vi heller. Det är klart att gamla dammar måste förstärkas. Jag fick ett telefonsamtal alldeles nyss från Jan Jennehag, och han sade att Ånge kommun kommer att överklaga beslutet. Det har man fattat beslut om i fullmäktige. Det visar att det motstånd som Martin Olsson talade om finns. såvitt jag kan förstå ligger ett enigt fullmäktigebeslut bakom överklagandet. Ånge kommun säger väl inte nej till att förstärka dammarna, men man är väldigt kritisk till dessa stora ingrepp. Med vår kännedom om vattenkraftsföretag och deras agerande vet vi att de alltid försöker bygga med tanke på fortsatta åtgärder av det här slaget. Har man en gång börjat bygga sådana här dammar kan man kanske så småningom gå längre. Man kan säga: Ja, nu har vi byggt den här vägen och de här dammarna. Det är detta som vi ser framför oss. Samtidigt innebär dammbygget trots allt att man spolierar en gammal kulturmiljö. Det är man alltså inte redo att acceptera där uppe, och det tycker jag att regeringen skulle vara litet mer lyhörd för.
Herr talman! För det första vill jag klart deklarera — och det vet nog både Martin Olsson och Oswald Söderqvist — att man inte kan gå vidare med annat än det man precis nu fått tillstånd till, bl.a. därför att det i dag har kommit till en naturresurslag. För det andra: I anslutning till den diskussion som vi hade här i kammaren med anledning av de omfattande översvämningarna ställdes jag och regeringen inför kravet att göra så mycket vi kunde för att förebygga nya sådana översvämningar. SMHI och andra som ser på det här anser generellt sett att vi behöver strängare regler och större krav än hittills. Denna fråga är föremål för utredning allmänt sett och är inte slutligt avgjord. Men vi torde få räkna med att man kommer att behöva förstärka en del gamla dammar. I detta fall var dammen så dålig att man över huvud taget inte ansåg sig kunna vänta. Blir det ett överklagande får vattenöverdomstolen ta ställning till det. Men enligt vad jag fått höra innebär invändningarna från Ånge kommun att man vill att dammen byggs av timmer och inte av betong, som företaget har för avsikt att göra. Vi får se vad vattenöverdomstolen säger. Men vi måste se till att inte riskera säkerheten.
Herr talman! Vi skall självfallet inte riskera säkerheten. Men kvar står att i detta ärende underkänner regeringen den bedömning som kommunen har gjort. Jag betonar att kommunen ville ha en varsam ombyggnad, för att kunna ta hänsyn till naturmiljön i högre grad än vad det föreliggande förslag som det nu fattats beslut om kommer att innebära. Det är viktigt när det gäller miljöfrågorna liksom alla andra frågor att man i största möjliga utsträckning tar hänsyn till de önskemål som finns i kommunen och som har en bred opinion i området bakom sig. Här är det ingen tvekan om var opinionen står. Jag vet inte vad kommunfullmäktige har beslutat de senaste dagarna, men i juni beslöt man att avstyrka ansökan och i stället förorda en försiktigare renovering.
Herr talman! Det är klart att vi skall vara måna om säkerheten. Det är ingen som anklagar regeringen eller energioch miljöministern för att hon eller regeringen vidtar åtgärder för att förstärka gamla dammar. Det är självfallet bra. Men vi ser också att viktiga myndigheter som naturvårdsverket ifrågasätter beräkningarna. Jag måste säga: Utan att känna till särskilt mycket om den här frågan verkar det mycket konstigt att man helt plötsligt fördubblar vattenflödet från 500 m? i sekunden till 1 000 och säger att dammen måste svara mot detta tryck. Det verkar vara att ta till i överkant. Tidigare har man ju låtit dessa dammar stå år efter år och mer eller mindre förfalla, utan att alls bry sig om vilket vattentryck det har varit. Visst finns det frågetecken, och man kan mycket väl förstå att folket i området där uppe och lokala politiker och andra är oroliga och ifrågasätter om detta stora ingrepp verkligen är nödvändigt.

De oroande rapporter över dioxinförekomsten i bl.a. krabbor på västkusten som nu offentliggjorts är ett resultat av det arbete som pågår främst inom naturvårdsverket för att kartlägga dioxinproblemet. Andra led i detta arbete är undersökningar av olika utsläpp samt av dioxinhalter i bl.a. fisk, bröstmjölk, komjölk samt sediment i Östersjön. I dioxinundersökningarna deltar flera myndigheter och organ, bl.a. statens miljömedicinska laboratorium, universiteten i Stockholm och Umeå, livsmedelsverket och fiskeristyrelsen. Jag har genom kontakter med berörda myndigheter kunnat konstatera att 27 november 1986 det, trots att en betydande verksamhet nu pågår inom detta område både i Sverige och på andra håll i världen, fortfarande råder stor osäkerhet när det gäller dioxinproblemets omfattning. Vi behöver således omedelbart gå vidare för att kartlägga källor och spridningsvägar för dioxiner i miljön och de risker för människor och miljö som är förknippade med förekomsten av dessa ämnen. Det är därför nödvändigt med ökade insatser både när det gäller forskning om dioxinproblemet och för att få fram resurser för analyser av dioxinförekomsten i prover av olika slag. Regeringen överväger för närvarande hur sådana ökade resurser bäst skall kunna tillskapas. Det är samtidigt nödvändigt med skyndsamma insatser för att minska utsläppen av dioxiner. Också i detta avseende pågår en rad åtgärder. De skärpta bilavgasregler som beslutats innebär minskade utsläpp av dioxiner, liksom de förslag som nu behandlas när det gäller avfallsförbränning. Omfattande arbete med samma syfte pågår också beträffande skogsindustrins och stålindustrins utsläpp till luft och vatten. Dioxinfrågan har också tagits upp inom den av regeringen tillsatta aktionsgruppen mot havsföroreningar, som skall redovisa sina förslag i vår. Frågan behandlades på svenskt initiativ vid det nordiska miljöministermötet i oktober. Jag kommer också att ta upp frågan i de diskussioner som pågår med Danmark om situationen i Kattegatt. De resultat som fortlöpande kommer fram när det gäller förekomsten av dioxiner i miljön är mycket oroande. Arbetet kommer självfallet att drivas så att det så snabbt som möjligt skall leda fram till verkningsfulla åtgärder.

Herr talman! Jag ber att få tacka Birgitta Dahl för det långa och, som jag tycker, också utförliga svaret. Jag hör tydligt att Birgitta Dahl är mycket bekymrad över läget. Som jag ser det är de nya dioxinlarmen de värsta som förekommit på senare tid. Jag tror att frågan om freonet och förekomsten av skador i ozonskiktet kan anses vara av samma dimension. Vad jag vill veta litet mer om är om man inte kommit litet längre när det gäller att avgöra vilka av de områden som Birgitta Dahl här nämner som är de största utsläppskällorna. Med tanke på att det har uppmätts så höga halter vid Hallandskusten och utanför Värö måste det vara möjligt att dra vissa slutsatser redan nu. Uppgifterna om höga halter av dioxin kring Värö stämmer med misstankar som man tidigare har haft. Amerikanska mätningar har visat att pappersindustri kan vara en stor källa till dioxiner i miljön, något som man längre tillbaka inte kände till. Det har nu pågått specialstudier av olika områden i Sverige under så lång tid att jag hoppas att det skall vara möjligt att få något klarare besked om var den största utsläppskällan finns. En annan sak som vi som bor på västkusten gärna vill veta är vilka typer av dioxiner och dibensofuraner det handlar om i de halter som på västkusten uppmätts i krabba. Detta är av avgörande betydelse, eftersom några av dessa ämnen tillhör världens farligaste gifter, medan andra inte är riktigt så farliga.
Herr talman! Vi vet både tillräckligt mycket för att vara djupt oroade och, tyvärr, för litet för att vara absolut säkra. Men vi vet så mycket att det inte längre kan sägas att det enbart handlar om sopförbränning. Vi vet att också ett antal industrier, framför allt massaoch pappersindustri, järnoch stålindustri samt kemisk industri, är utsläppskällor. Även vägtrafiken spelar här en roll, vilket jag beskrivit i mitt svar och i tidigare kammardebatter i år. Sannolikt finns det också fler källor. De halter som har mätts upp på västkusten kan beskrivas på följande sätt. Vad gäller värdena utanför Värö kan för det första sägas att de är högre. För det andra har de en annan karaktär, och deras sammansättning talar för att de har ett samband med verksamheten vid Värö bruk. Vad gäller de andra fynd som har gjorts utefter västkusten och i Kattegatt är källorna mera diffusa. Det kan vara fråga om allt från avfallsförbränning och järnoch stålindustrin till dieseldriven biltrafik. Jag kan försäkra att arbetet på att skapa större klarhet pågår med stor intensitet, så att vi kan gå till handling. Vissa åtgärder kan vi självfallet vidta redan nu, och dessa vidtar vi också.
Herr talman! Jag skulle vilja veta vad man är beredd att göra t.ex. när det gäller pappersindustrin och en sådan industri som Värö bruk. Eftersom halterna redan nu är väldigt höga fordras snabba åtgärder, som också Birgitta Dahl säger. Har man redan påbörjat ett program, så att vi kan få veta någonting om hur snabbt man tänker vidta åtgärder där?

Herr talman! När det gäller Värö bruk kan jag informera Viola Claesson och kammaren om att det där pågår en prövning i koncessionsnämnden av de villkor som slutligt skall gälla för utsläpp till vatten. Det blir alltså möjligt för koncessionsnämnden i det sammanhanget att beakta också de här frågorna. För det första måste vi självfallet allmänt sett gå vidare för att studera situationen både i luften och i de vatten som omger oss för att få bättre klarhet i vad det handlar om. Vi måste t.ex. undersöka fisken. För det andra måste vi omedelbart ta itu med frågan om det behövs en branschvis genomgång av riskområdena. Det arbetet har redan inletts av bl.a. naturvårdsverket.

Herr talman! Bengt Harding Olson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att stärka samhällsskyddet mot brott av psykiskt avvikande personer. Förslag till ny lagstiftning om den psykiatriska tvångsvården och behandlingen av psykiskt störda lagöverträdare bereds för närvarande i regeringskansliet. Arbetet bedrivs med inriktning på en lagrådsremiss och proposition i ämnet under våren 1987. Som ett led i beredningsarbetet anordnade justitiedepartementet i maj i år en hearing angående behandlingen av dessa lagöverträdare. Inriktningen av den inom departementet utarbetade skiss till ny lagstiftning på området som då presenterades fick ett välvilligt mottagande. Jag skall inte närmare gå in på utformningen av det förslag som nu förbereds. Men jag kan försäkra Bengt Harding Olson att det är en självklar utgångspunkt i detta arbete att behovet av samhällsskydd inte får eftersättas vid behandlingen av de psykiskt störda lagöverträdarna.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Här i kammaren har jag ofta talat om rättssäkerhet. Den här gången gäller det psykiskt avvikande lagöverträdare och påföljderna för deras ofta synnerligen grova kriminalitet. I dessa fall dömer domstolen antingen till sluten psykiatrisk vård eller till fängelse. Dessa brottspåföljder verkställs på helt olika sätt. I vårdfallen handlar det ofta om relativt korta tider på sluten institution och generösa permissioner i linje med vårdbehovet. Men i fängelsefallen kräver samhällsskyddet ett närmast totalt inspärrande under avsevärd tid. Nu reagerar allmänheten och även jurister allt kraftigare på den orimligt stora skillnaden mellan dessa brottspåföljder. Kritikerna gör gällande att alla påföljder måste stå i en något så när rimlig proportion till brottet och att samhällsskyddet måste beaktas även i vårdfallen. För egen'del kan jag nämna tre grova brottslingar varav en trippelmördare, där jag för övrigt själv var åklagare. Samtliga har fått lämna sjukhuset efter kort tid och därefter gjort sig skyldiga till ny brottslighet. Enligt min uppfattning måste i ett rättssamhälle tillgodoses både vårdbehov och samhällsskydd, men i dag råder här en besvärande obalans. Justitieministern delar uppenbarligen min uppfattning om behovet av förstärkt samhällsskydd, och jag avvaktar med spänning det konkreta resultatet av den nu äntligen aviserade lagändringen. Här och nu kan jag tydligen inte få något klarare besked.

Herr talman! Hugo Hegeland har frågat mig om det är praxis att intagna, dömda för grova brott, får ett större tillmötesgående vid väntade barns födelse än intagna som dömts till mildare straff. Svaret på frågan är naturligtvis nej. Det finns en allmän praxis enligt vilken en intagen i kriminalvårdsanstalt kan beviljas permission i anslutning till eget barns födelse. Eftersom man i allmänhet inte vet tidpunkten för förlossningen, får den intagne normalt permission först efter denna. I frågedebatterna skall man i princip inte gå in på enskilda fall. Med hänsyn till Hugo Hegelands intresse för det fall som har föranlett frågan har jag emellertid inhämtat att tidpunkten för förlossningen i det aktuella fallet var bestämd på förhand och att förlossningen bedömdes bli svår, varför den personal som vårdade modern ansåg det önskvärt att fadern var närvarande. Transporten av den intagne skedde med kriminalvårdens ordinarie biltransport från Malmö till Örebro. Återresan företogs bl.a. med flyg tillsammans med fyra andra intagna, som under alla förhållanden skulle transporteras samma väg, och den medförde inga kostnader för statsverket.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Det var glädjande att få ett så klart besked. Jag vill emellertid säga att det inte är riktigt rätt beskrivet att det är Hugo Hegelands intresse som har föranlett frågan. Det är faktiskt ett mycket allmänt intresse som ligger bakom min fråga.

”Jag vet inte vad det kan kosta men det måste handla om flera tiotusentals kronor.” Nog är det väl uppenbart att allmänheten tar sig för pannan när den läser detta besked? Även om det här var ett speciellt fall, är det uppenbart att det är ett otroligt tillmötesgående man visar. Jag kan nämna att det är nästan hopplöst att bli utkvittad här i riksdagen för att ens hustru väntar barn, utan då får man vackert vänta tills förlossningen eller voteringen är klar. Den som är straffad för grovt brott har som sagt lättare att komma. Ett annat exempel på detta utsökta tillmötesgående är att lokalradion i Göteborg i går hade ett telefonväkteri med Clark Olofson från isoleringscellen i Kumlafängelset. Betecknande nog medverkade den anstaltsdirektör som for ut med fem fångar, dömda för grova narkotikabrott. Det är också betecknande att Clark Olofson sade att han bara spelat teater. Man undrar om han också har fått kurs i skådespeleri på Kumla. Jag kan inte annat än reagera mot denna slappa och sentimentala kriminalvårdspolitik, som ju utmanar all världens löje. Den ende som inte ler är justitieministern.

Herr talman! Anita Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förbättra situationen då det gäller brottsbekämpningen i Huddinge polisdistrikt. Jag har vid riksdagens frågestund den 23 oktober besvarat en fråga som rörde arbetsvillkoren i Huddinge polisdistrikt. Jag framhöll då att en självklar utgångspunkt för statsmakternas beslut om resurstilldelning för polisverksamheten är att alla polismyndigheter skall ha lika goda förutsättningar att lösa sina uppgifter och att arbetsbelastningen så långt möjligt skall var lika mellan distrikten. Mot denna bakgrund har under våren 1986 inom justitiedepartementet gjorts en grundläggande studie av fördelningen av polisresurser mellan polisdistrikten. Rikspolisstyrelsen har i uppdrag att fördjupa undersökningen och att till regeringen lämna förslag till omfördelningar. Styrelsens uppdrag skulle ha redovisats den 1 januari 1987. Jag har under hand fått besked om att en slutlig redovisning kan ske först under februari 1987. Styrelsen kommer emellertid redan i december att till regeringen redovisa vissa preliminära beräkningar. Jag är väl förtrogen med de besvärliga arbetsförhållanden som råder i Huddinge polisdistrikt, och jag utgår, som jag tidigare har framhållit, från att personalsituationen kommer att uppmärksammas i rikspolisstyrelsens arbete och att regeringen från länsstyrelsen i Stockholms län och från rikspolisstyrelsen kommer att få ett fullgott underlag för att ta ställning till de problem som Anita Johansson pekar på.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Polismyndigheten i Huddinge presenterade förra veckan en utförlig dokumentation beträffande den allvarliga situationen inom distriktet. Den är att rekommendera för läsning. Brottsutvecklingen i Huddingedistriktet har varit unik jämförd med utvecklingen i andra distrikt i Sverige. Det är fortfarande en uppåtgående trend. Under 1985 gjordes inte mindre än 27 000 polisingripanden. Det innebär 126 ingripande per polisman. Men exempelvis i Norrköping — som man kan jämföra med — gjordes endast hälften så många ingripanden. Den besvärliga situationen i Huddinge påverkar givetvis allmänhetens rättssäkerhet och rättstrygghet. Människor är inte längre benägna att göra anmälningar. De tänker: Polisen hinner ändå inte. Den enda ljuspunkten är att brott på öppen gata i Huddingedistriktet inte är vanliga, vilket kanske även justitieministern bör observera. Jag tolkar justitieministerns svar så, att han är medveten om att snara åtgärder måste vidtas — främst genom förslag till omfördelningar. Dessa måste vara sådana att de leder till radikala förbättringar av arbetssituationen i Huddinge polisdistrikt. Jag vill i detta sammanhang också framhålla att det finns många andra polisdistrikt i Stockholms län som har en mycket besvärlig arbetssituation och även där behöver man vidta verkningsfulla åtgärder.

Herr talman! Ingrid Ronne-Björkqvist har frågat mig om regeringen avser att presentera förslag som innebär att häktet i Värnamo skall läggas ned. Kriminalvårdsstyrelsen har i sin anslagsframställning för budgetåret 1987/88 föreslagit att häktena i Värnamo och Ängelholm skall läggas ned. Ärendet bereds för närvande i regeringskansliet. Jag räknar med att regeringen skall ta ställning till framställningen under våren 1987. Jag kan därför inte nu lämna något besked i ärendet.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Det är bara tre år sedan häktet i Värnamo inrättades. Det är således nybyggt och ändamålsenligt inrett — för dyra pengar. Det allmänna omdömet om häktet är att det fungerat föredömligt. Det har den lilla lätthanterliga enhetens fördelar när det gäller personlig omvårdnad. Anhållna och häktade befinner sig ju ofta i en utomordentligt svår och pressad situation. Därför är de verkligen beroende av allt det stöd som de kan få. Närheten till offentlig försvarare gör att den personliga kontakten mellan offentlig försvarare och en häktad underlättas. Advokat och klient kan träffas med kort varsel och utan tidsförlust. Således har det varit lättare att få en snabb handläggning. För staten kan kostnaderna när det gäller resor och tidsspillan bli omfattande, om offentlig försvarare och klient måste färdas långt för att komma till varandra. Häktet i Värnamo är ständigt fullbelagt. Tidvis är det överbelagt. Trycket är stort. Även i andra områden vill man använda platserna i häktet i Värnamo. Det gäller t.ex. Kalmar, Växjö, Jönköping och Norrköping. Det råder alltså i dag brist på platser för häktade och anhållna. I det läget verkar det oklokt och förhastat att stänga häktet i Värnamo. Jag hoppas att regeringen beaktar detta.
Herr talman! Birthe Sörestedt har frågat mig om det är tillåtet att sälja cigaretter styckevis och om jag är beredd att i så fall arbeta för att möjligheten undanröjs. Enligt den till marknadsföringslagen anknutna lagen med vissa bestämmelser om marknadsföring av tobaksvaror skall, med hänsyn till de hälsorisker som är förbundna med bruk av tobak, särskild måttfullhet iakttas vid marknadsföring av tobaksvara. Konsumentverket har i samråd med socialstyrelsen utfärdat riktlinjer för sådan marknadsföring. Av ordalydelsen i de regler som jag nu nämnt framgår enligt min mening inte uttryckligen vad som gäller om försäljning styckevis av cigaretter. Jag kan tillägga att tobaksbolaget för sin del har rekommenderat sina återförsäljare att inte sälja cigaretter styckevis. Vad gäller Birthe Sörestedts andra fråga vill jag svara att jag givetvis är beredd att aktualisera ytterligare åtgärder om det skulle föreligga missförhållanden som påkallar det.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det är angeläget att få klarhet om vad som egentligen gäller, eftersom det i affärer och i anslutning till skolor förekommer försäljning av cigaretter styckevis. Det är inte någon tillfällighet att cigaretter försäljs för exempelvis 1 kr. styck. Mindre nogräknade affärsidkare ser en möjlighet att förutom att göra en ordentlig vinst per cigarett öka sin försäljning. Det är ganska otroligt att barn och ungdomar köper hela askar cigaretter, om de inte redan röker, men det kan vara lockande att för en peng som var och en disponerar kunna köpa en cigarett för att pröva. Det kan också bli inkörsporten till att man börjar röka. Föräldrar oroar sig naturligtvis över de försök som görs för att underlätta för barn och ungdomar att komma över cigaretter. På detta sätt motverkas också olika organisationers arbete mot rökning. Kampanjer för att förmå barn och ungdomar att avstå från att börja röka blir inte lika verkningsfulla. Bestämmelserna om att tobaksvaror skall vara försedda med varningstext upplevs inte som ett förbud mot styckevis försäljning. Det behövs ytterligare åtgärder, och jag är tacksam om statsrådet vill vidta sådana.

Herr talman! Kersti Gylling har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att fullfölja arbetet att stärka konsumentens ställning i vad gäller köp, service och reparationer av personbilar. Som svar på frågan vill jag nämna att konsumentskyddet på tjänsteområdet nyligen har förstärkts genom den konsumenttjänstlag som trädde i kraft den 1 juli i år. Denna lag är tillämplig på bl.a. reparationer av personbilar. Jag har inhämtat att förhandlingar pågår mellan konsumentverket och bilbranschen om standardvillkor och om information på området som är anpassade till konsumenttjänstlagen. Konsumentverket har vidare utfärdat riktlinjer om den information som skall lämnas vid försäljning av begagnade personbilar. Jag kan tillägga att ett förslag till nya konsumentköpregler för närvarande bereds inom regeringskansliet. Detta arbete syftar till att åstadkomma regler som gör att konsumenten får en starkare ställning bl.a. vid bilköp.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret på min fråga men blir samtidigt mycket oroad över innebörden. Det finns mycket litet som talar för att de åtgärder som statsrådet har nämnt, nämligen införandet av konsumenttjänstlagen och de av konsumentverket utfärdade riktlinjerna om den information som skall lämnas vid försäljning av begagnade bilar, egentligen kommer att få framgång, dvs. lösa konsumentproblem på områden där de faktist behöver lösas. Konsumenttjänstlagen innehåller vissa mycket viktiga informationer, som man behöver ha när man lämnar in bilen på reparation. Konsumenttjänstlagen innehåller nämligen inte krav på vissa mycket viktiga informationer, som man behöver ha när man lämnar in en bil på reparation. Tidigare fanns en branschöverenskommelse, som hette Regler för bilreparation. Den hade seriösa bilverkstäder uppsatt väl synlig, men den har MRF:s medlemmar tagit ned nu när konsumenttjänstlagen gäller. Därför kan t. ex inte alltid prisuppgift krävas, inte heller skriftlig beställning. Och tidpunkten för när ett arbete skall vara klart är oreglerad. Riktlinjerna som konsumentverket utfärdat har inte heller antagits av branschorganisationen MRF. Jag vill därför ifrågasätta om dessa åtgärder faktiskt kommer att leda till att lösa problemen på området.
Herr talman! Det är det vi nu får se. Det är riktigt, som Kersti Gylling säger, att när vi nu har fått en konsumenttjänstlag har det tidigare avtalet om vissa normer, som hade antagits från bilbranschens sida, kommit att få mindre betydelse än tidigare. Därför sitter nu företrädare för konsumentverket och. diskuterar med branschen om att få till stånd en reglering av de frågor som inte täcks av konsumenttjänstlagen. Om en del spörsmål täcks in av konsumenttjänstlagen får en överenskom 27 november 1986 melse en annan innebörd och en annan formulering än tidigare. Vidare är det riktigt att de riktlinjer som finns har utfärdats ensidigt av konsumentverket, men det finns ju en möjlighet för konsumentverket att med stöd av marknadsföringslagen anmäla bilföretag som inte lämnar information enligt riktlinjerna — om det skulle förekomma.
Herr talman! Ingen skugga skall falla på konsumentverket när det gäller att under de senaste fem åren ha försökt komma till tals med bilbranschen på detta område. Man har lagt ned oerhört mycket arbete för att förhandla fram gemensamma riktlinjer och branschregler. Resultatet är i dag att det faktiskt föreligger en konflikt mellan verket och branschen. Det är med den utgångspunkten jag anser att regeringen borde ta ett fastare grepp när det gäller att lösa konsumentproblemen på det här området.
Herr talman! Vi håller självfallet kontakt med konsumentverket. Den lagstiftning som dels har kommit till stånd, dvs. konsumenttjänstlagen, dels är under utarbetande, nämligen om nya konsumentköpregler, måste ändå stärka konsumentverkets möjligheter att få till stånd effektivt verkande regler på det här området, som kan kompletteras med överenskommelse med branschen.
Herr talman! Naturligtvis stärker det konsumentverket att få en lag i ryggen när det skall diskutera med branscher i olika avseenden. Det olyckliga med konsumenttjänstlagen är dock att den just för bilbranschen är relativt otillräcklig på de områden jag nämnde: priset, tidpunkten för avslutat arbete samt förutsättningarna för att få en skriftlig bekräftelse på vad arbetet skall innehålla. Det är däri problematiken ligger. Det är dessa problem jag anser att regeringen borde försöka ta tag i.

Herr talman! Börje Stensson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att möta den oro utgivare av bl.a. organisationstidskrifter redovisar med anledning av den höjda portokostnaden vid postdistribution. Postverket och företrädarna för tidningsbranschen träffar varje år ett avtal om priser och villkor i tidningsdistributionen. Förhandlingarna mellan parterna sker med utgångspunkt i riksdagsbeslut från 1976. Riksdagsbeslutet innebär bl.a. att postverkets avgifter årligen skall höjas så att den andel av särkostnaderna i postens tidningsrörelse som täcks med avgifter successivt ökar. Avtalet fastställs sedan av regeringen. Beträffande tidningstaxorna för 1987 har posten nyligen tecknat avtal med Svenska Tidningsutgivareföreningen. Förhandlingar mellan Fackoch Konsumentpressens Postkommitté, som företräder organisationstidskrifterna, och posten har också förts. Något avtal har inte kunnat tecknas för 1987. Frågan om tidningstaxan för 1987 bereds nu inom regeringen, och jag är därför inte nu beredd att vidta några åtgärder med anledning av Börje Stenssons fråga.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Hulterström för svaret på frågan. Många organisationstidskrifter har i år utomordentligt stora ekonomiska problem att bemästra. Regeringsförslaget om att helt ta bort organisationstidskriftsstödet blev riksdagsbeslut trots energiskt motstånd från folkpartiet. För t.ex. Svensk Veckotidning, som jag känner väl och känner för, försvann ett bidrag på 400 000 kr. Därtill höjdes portokostnaden med 6,4 96 genom ett beslut av postverket och regeringen. Nu kräver postverket en höjning med 15 96 för postdistribution av bl.a. organisationstidskrifter under år 1987. Det verkar som om regeringen inte vill underlätta för organisationer att via sina tidskrifter nå ut och påverka i samhället. Många utgivare frågar sig nu: Vad händer när postverket skall kompensera sig för höjningar som man vägrats? Man kan t.o.m. säga att postverket prissätter sig ur marknaden. Vad anser kommunikationsministern om det förhållandet? Hur ställer sig kommunikationsministern till tanken på att låta postverket bli konkurrensutsatt? Det finns risk för ökande problem för organisationstidskrifterna men också, menar jag, för postverket, om stora kunder skaffar andra sätt att få ut sina tidningar. Det kan t.o.m. innebära att postkunder i t.ex. glesbygd får försämrad service i de fall stora kunder i fortsättningen inte hänvänder sig till postverket. Jag skulle gärna vilja höra kommunikationsministerns reaktion på dessa spörsmål.
Herr talman! Börje Stensson säger att det verkar som om regeringen inte vill underlätta för organisationstidskrifter att komma ut. I detta sammanhang är det inte så mycket fråga om vad regeringen vill eller inte vill utan det är ett riksdagsbeslut sedan 1976 som reglerar hur förhandlingarna skall föras och vilka kostnader som är aktuella i sammanhanget samt hur posten skall få täckning för dessa kostnader. Eftersom det riksdagsbeslutet inte har blivit ändrat, följer man den förhandlingsordning som de olika parterna då kom överens om att använda. I vad gäller inställningen att posten borde ha en mer konkurrensutsatt verksamhet är det faktiskt så att postens monopol inte gäller inom det område vi nu diskuterar. Posten arbetar här utsatt för konkurrens. Det finns såvitt jag kan förstå ingenting som hindrar tidskrifterna att finna andra alternativ än posten för sin utgivning. Det är inte fråga om att posten på detta område är skyddad från konkurrens, utan posten är utsatt för konkurrens.
Herr talman! Beträffande den procentuella höjning som posten kräver vill jag fortsättningsvis fråga kommunikationsministern: Är dessa anspråk på kraftiga höjningar uttryck för att posten sköter sin effektivisering och sin rationalisering på ett sätt som gör posten konkurrenskraftig? Jag är inte vän av monopol i och för sig, men jag menar att det föreligger en viss risk för postdistributionen över huvud taget om stora kunder börjar lämna postverket på grund av de höga kostnader som t.ex. tidningsutgivare åsamkas för distribution via postverket.
Herr talman! Man kan tycka vad man vill om detta riksdagsbeslut från 1976, men såsom systemet är uppbyggt är den höjning som posten nu önskar ett resultat av att höjningen förra året var så låg. Men jag tycker inte att vi behöver utgå från att den höjningen blir den slutgiltiga.

Herr talman! Av detta kan jag dock sluta mig till att den oro som en del tidningsutgivare känner för att postverket så småningom skall vilja kompensera sig för de höjningar man nu inte fått göra verkligen är befogad. Man får då förstå att de funderar över andra möjligheter att få ut sina tidningar till sin läsekrets och sina medlemmar.

Herr talman! Görel Bohlin har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förhindra den förstöring av miljöoch vägkapital som nu hotar i Stockholms län. Jag vill påminna om att byggande av statliga vägar sker och bidrag till byggande av statskommunala gator utgår enligt fastställda flerårsoch fördelningsplaner. Dessa planer har tagits fram i en decentraliserad process. Det lokala och regionala inflytandet är stort vid prioriteringen av väginvesteringar. Genomförandet av planerna sker i den takt som medelstilldelningen till vägbyggandet medger. Jag har inte för avsikt att frångå den av riksdagen beslutade ordningen för vägplaneringen. Jag delar Görel Bohlins uppfattning att det i Stockholms län finns ett flertal angelägna vägprojekt. Det framgår av gällande planer för väginvesteringar. Detta har också kommit till uttryck i regeringens direktiv för upprättande av flerårsoch fördelningsplaner för vägbyggande under perioden 1988-1997. I Storstockholmsområdet är flertalet kommuner egna väghållare. Dessa kommuner får bidrag till byggandet av s.k. statskommunala gator och vägar via fördelningsplanen. Jag kan nämnaatt i fastställd fördelningsplan för perioden 1984-1993 har Stockholms län vägprojekt för nära 1,3 miljarder kronor, vilket är en tredjedel av det beräknade anslaget till hela landet under tioårsperioden. Under de senaste åren har regeringen genomfört extra satsningar på vägbyggandet i Stockholmsområdet. Det gäller bl.a. tidigareläggning av objekten Värmdöleden, bro över SJ i Märsta samt mitträcke och belysning på väg E 4 mellan Sollentuna och Arlanda.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Under många år har Stockholmsregionen faktiskt missgynnats vad beträffar statliga vägpengar, och nu är det kris. Vägnätet har slitits mycket hårt. Åtgärder för att förbättra förbindelserna mellan södra och norra länsdelarna har fått vänta, flaskhalsar i transportsystemet proppar till i trafiken och åstadkommer köer och avgaser, och trafiksäkerheten har försämrats. 1983 var länets andel av planeringsramen 20 26. Den procentuella andelen för länet har därefter successivt sjunkit och var 1985 9,2 96. Det finns en rad riksfunktioner för vägtrafiken i länet. Förutom vägar till det centrala Stockholm gäller det t.ex. E 4 mot Arlanda, vägen mot Kapellskär, som trafikeras av tung trafik till Finlandsfärjorna, och vägen mot Nynäshamn, som bl.a. har Gotlandstrafiken. De behöver omgående restaureras och byggas om. Enligt skiss till ny regionplan kommer framkomligheten för biltrafiken i regionen att drastiskt försämras, även om nu gällande vägplaner realiseras. Medelresetiderna beräknas öka från ca 27 minuter till 50. För varuproducerande företag utefter hela norrlandskusten är Stockholmsregionen i dag en flaskhals, som försvårar en effektiv varudistribution. Vägnätets funktion i huvudstadsregionen har alltså även stor betydelse för landet i övrigt. Trafiksystemet i Stockholmsområdet är dessutom uppbyggt som ekrarna i ett hjul, varför en stor del av trafiken måste passera centrala delar. Tvärförbindelser måste därför till. De problem som nu alltmer uppenbaras i Stockholmsområdet, med dålig trafikmiljö, köbildning, långa och tidskrävande arbetsresor samt oacceptabelt höga olyckstal — antalet olyckor har de senaste åren ökat med i snitt 25 96 — hänger inte så mycket samman med tillväxten i Stockholmsområdet som med att man under en lång följd av år inte har gjort något åt vägarna. Utöver det svar jag har fått vill jag ha svar på detta. Här måste tillkomma extraordinära åtgärder för Stockholms läns vägnät.— Vilka?
Herr talman! Jag skall inte kommentera alla de vägobjekt av olika slag som Görel Bohlin räknade upp. Många av dem är säkert angelägna. Men att man med hänsyn till den situation som i dag råder på byggarbetsmarknaden i Stockholm av sysselsättningsskäl skulle tillföra just denna region extra medel förefaller inte särskilt troligt. Läget där är ju ganska ansträngt. Det beror bl.a. på att det där sker en del ganska stora — och välmotiverade — investeringar på kommunikationsområdet, även om det inte är just vägar som är aktuella. Görel Bohlin kanske passerar Centralstationen ibland. Där pågår just nu någonting som sägs vara Europas största bygge. Det är i högsta grad ett kommunikationsobjekt, även om det inte precis är ett vägbygge.
Herr talman! I en interpellationsdebatt i förra veckan påpekade kommunikationsministern själv att t.ex. Norrlandslänen hade fått mycket stor andel av vägpengar— bl.a. av sysselsättningsskäl. Det kan tänkas att det skulle vara motiverat att tillföra Stockholm arbetskraft, som drabbats av arbetslöshet i andra län, för att genomföra dessa angelägna objekt i Stockholmsregionen. Enligt vad kommunikationsministern sade i förra veckan hade Stockholms län under förra budgetåret fått 270 kr. per invånare i anslag till statsvägnätet, medan t.ex. Jämtlands län hade fått 1 611 kr. Jag citerar alltså kommunikationsministern själv. Jag undrar om det inte skulle finnas skäl att se över den nyckel för fördelningen av vägpengar över landet som vi nu har och att kanske särskilt beakta storstadsregionernas betydelse ur kommunikationssynpunkt för hela landet. Jag vill minnas att vägverket i sin anslagsframställan också har påpekat detta.
Herr talman! Jag kan väl kort svara att man i den översyn som nu allmänt sker av trafikpolitiken och fördelningen av vägpengarna inför den kommande tioårsperioden naturligtvis också kan titta på de fördelningsnycklar som man använder. Jag vill emellertid slå fast att Stockholmsregionen nog icke är missgynnad ur kommunikationssynpunkt. Att man, som jag sade i förra veckan, får mera vägpengar i Norrlandsregionen är ju ganska naturligt med hänsyn till strukturen där. Men det satsas inte bara pengar på vägar här i Stockholm utan det sker också andra kommunikationsinvesteringar som är viktiga för denna region.
Herr talman! Investeringar i vägar ger som alla vet en mycket god avkastning. Brist på investeringar och underhåll innebär kapitalförstöring. Stockholmsregionens funktion ur trafiksynpunkt är utomordentligt väsentlig för hela landet. Jag tror att man därför för hela landets skull helt enkelt måste se över detta fördelningssystem. Av de siffror som jag tidigare nämnde framgår att Stockholms läns andel av pengarna för det statliga vägnätet faktiskt sjunkit kolossalt snabbt under de senaste åren — från 20 90, dvs. motsvarande Stockholms kommuns andel av rikets befolkning, år 1983 till 9,2 2 under 1985. Det betyder alltså att en alldeles kolossalt kraftig försämring har skett. Dessa siffror har jag fått från vägförvaltningen i Stockholms län.

Herr talman! Ingrid Hasselström Nyvall har med hänvisning till att transportrådet uppges vilja ersätta vissa tåg med buss frågat mig om regeringen avser att medverka till en nedläggning av persontrafiken på järnvägslinjen Kalmar/Karlskrona-Göteborg. Jag förmodar att den uppgift som Ingrid Hasselström Nyvall bygger sin fråga på kommer från en utredning som transportrådet gör om den långväga busstrafiken. Utredningen sker på regeringens uppdrag och syftar till att ta fram underlag för ställningstagande till hur den framtida långväga busslinjetrafiken skall kunna effektiviseras och samordnas. När utredningen blir klar och redovisats senare i år är det min avsikt att höra olika intressenter för att trygga frågans allsidiga belysning. Frågan kommer därefter att behandlas inom ramen för det trafikpolitiska utvecklingsarbete som nyligen påbörjats inom regeringskansliet. Tills vidare har jag därför ingen anledning att nu kommentera den aktuella frågan. Jag vill dock klarlägga att linjen Kalmar/Karlskrona-Göteborg tillhör riksnätet och att det ur samhällsekonomisk synpunkt på sikt varken är möjligt eller lämpligt att tillhandahålla parallellt fullt utbyggda transportsystem. De olika trafiksystemen som tåg och buss bör i stället samarbeta och utgöra komplement till varandra så att en samhällsekonomisk utbyggnad av trafikförsörjningen främjas. Järnvägen har här en viktig uppgift att fylla på framtidens transportmarknad om man ser till dess fördelar ur bl.a. miljö-, energioch trafiksäkerhetssynpunkt.

Herr talman! Tack för svaret, statsrådet Hulterström! Det var väl ungefär som jag väntade mig. Jag har ställt frågan därför att det har väckt oro i våra bygder att nya järnvägsindragningar syns vara på gång. Som framgår av frågan är det ett uttalande från transportrådets generaldirektör som väckt farhågorna. Han har nyligen uttalat att det kan bli aktuellt att ersätta viss tågtrafik med busstrafik på linjen. Jag vill ifrågasätta transportrådets inriktning när man tar upp frågor av detta slag. Den verkar ofta så negativ, och jag vill gärna höra statsrådets syn på detta problem. Järnvägslinjen Kalmar-Göteborg, som jag främst kommer att uppehålla mig vid, är viktig för regionen, både för persontrafik och för godstrafik. Om jag tar det sistnämnda först, så säger t.ex. Volvo att järnvägen är en livsnerv och att den ökar i betydelse. Volvo, som i dag är Kalmars största industri, investerar för närvarande 200 milj.kr. för ändrad och utökad produktion. Ett godståg går i vardera riktningen varje natt. Skulle tåget ersättas med vägtrafik, betyder det ca 30 stora långtradare varje dygn på vägar som på vissa avsnitt knappast klarar denna ytterligare belastning. Tillsammans med företag arbetar SJ uppenbarligen fram en rationell och attraktiv godstrafik. För persontrafiken verkar det vara svårare. De restider och det vagnmaterial som finns på linjen Kalmar-Göteborg gör inte järnvägen lockande. Resan tar fem timmar, ibland delvis med buss eller tågbyten. Reser man från Göteborg mot Stockholm tar samma sträcka endast drygt tre timmar och skall med planerade snabbtåg gå ännu fortare. Sydöstra Sverige har i dag inte underlag för snabbtåg, och så högt behöver vi inte sikta. Men med bekvämare vagnar, en översyn av spåren för att öka hastigheten och en satsning på marknadsföring borde denna tvärsöverjärnväg från sydöstra Sverige till västkusten bli den naturliga resväg som den tyvärr inte är i dag. Några parallella busslinjer, som svaret antyder, finns inte.
Herr talman! Skall transportrådet fylla det uppdrag de har fått, som alltså har sin bakgrund i ett riksdagsbeslut våren 1983, måste rådet få diskutera olika lösningar och åtminstone teoretiskt pröva olika alternativ till transportförsörjning. Jag kan säga till Ingrid Hasselström Nyvall att för egen del känner jag mig ganska trygg för att de alternativ som transportrådet tar fram verkligen kommer att bli allsidigt belysta. Om det är fel på dem kommer de att bli föremål för en kritisk granskning i det remissförfarande som vi har innan vi beslutar oss för att fullfölja rådets rekommendationer. Men i detta fall har rådet inte ens utfärdat rekommendation. Det rör sig om utredningsförslag som man fört fram på diskussionsstadiet.

Herr talman! Det låter lugnande att kommunikationsministern talar på detta vis. Men jag önskar att transportrådet någon gång sade: Vi skall göra något positivt för den här linjen, vi skall titta på om man parallellt med bussen kunde göra denna järnväg roligare. I Jönköpings län har man gjort järnvägarna attraktivare framför allt med bättre tider, men också gjort tågen väsentligt bättre, och fått en starkt ökad reseintensitet. Det skulle vara roligt om vi någon gång från transportrådet finge höra att man ville försöka göra någonting så att det blir attraktivare att resa med järnvägen. I stället säger man nästan alltid att man skall lägga ned.
Herr talman! Jag delar Ingrid Hasselström Nyvalls uppfattning att det kommit fram en. del roliga trafiklösningar på bl.a. länshuvudmännens initiativ. Det är med glädje man kan konstatera detta. Men när det gäller transportrådet måste jag säga att många gånger när det kommer in i bilden beror det på att huvudmannen för verksamheten, statens järnvägar, av olika anledningar inte kunnat göra sträckan tillräckligt attraktiv, och SJ:s utgångspunkt är ofta tyvärr en annan.
Herr talman! Jag vet inte om transportrådet någonsin undersökt om SJ har försökt. Jag har inte någon känsla av det. Jag vet att det är kort om vagnar just nu, men detta är ingenting som är nytt för oss just nu, det har varit så i många år. Jag hoppas verkligen att man, när man gör denna regionala busstrafik, också kan ställa upp en parallell kalkyl med en bättre järnväg.

Herr talman! Jarl Lander har mot bakgrund: av uppgifter i massmedia frågat mig om jag är beredd att medverka till att postverket bibehåller lördagsutdelningen och i synnerhet den via lantbrevbärare. Riksdagen beslöt — så sent som i våras — att postverksamheten skall bedrivas effektivt och rationellt. Det är postverket som beslutar i vilken utsträckning och i vilka former postutdelningen skall ske. Enligt vad jag har erfarit prövar posten för närvarande hur utdelningen på lördagar kan effektiviseras och organiseras. ; Den distribution av dagstidningar som posten utför regleras i avtal mellan posten och Svenska Tidningsutgivareföreningen. I det avtal som nu gäller har posten förbundit sig att dela ut dagstidningar även på lördagar både med stadsbrevbärare och med lantbrevbärare. Enligt vad jag har erfarit är det för närvarande inte aktuellt med någon ändring i avtalet beträffande lördagsutdelningen. Några åtgärder från min sida är därför inte aktuella.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka kommunikationsministern för svaret. Det är väl det som är litet oroande, kommunikationsministern — att det är postverket som beslutar i vilken utsträckning och i vilka former postutdelningen skall ske, och i synnerhet den som jag pekar på och som gäller dagstidningar. Jag vill göra kommunikationsministern och kammarens ledamöter uppmärksamma på att det som företrädare för postverket sagt om förslag om upphörande av lördagsutdelningen redan har gett utslag på landsbygden. Prenumeranter på dagstidningar har redan börjat bli tveksamma till fortsatt prenumeration under det kommande året. De har uppfattat postens förslag så; att man under det kommande året inte får sin dagstidning med lantbrevbärare på lördagar. Därför hade det varit viktigt att kommunikationsministern kunnat ge ett klarläggande i kammaren i dag: Men vi får naturligtvis förlita oss på parlamentarikerna i postverkets styrelse och se om de kan påverka saken. Jag vill emellertid fråga kommunikationsministern om det här förslaget och andra som vi kunnat läsa om i tidningarna den här veckan — det gäller bl.a. en artikel i Dagens Nyheter under rubriken Postverket vill slippa politikerna — är uttryck för att postverket är på väg att frångå de mål och de arbetsuppgifter som riksdagen — och samhället — givit postverket. Kommer postverket framdeles att handla med aktier för att köpa och sälja bolag i stället för att dela ut post, eller kan vi räkna med att postverket skall sköta posten också fortsättningsvis och fortfara att stå under parlamentariskt
Herr talman! Låt mig göra Jarl Lander uppmärksam på att jag i svaret säger att det finns ett avtal mellan Tidningsutgivareföreningen och posten, och så länge det avtalet gäller föreligger inte anledning till någon oro av det slag som Jarl Lander redovisar, att folk plötsligt inte skulle få sina tidningar på lördagarna. Vad parterna sedan kan komma att besluta kan ju ingen-av oss veta. Men det finns alltså inte anledning att hysa sådan oro som Jarl Lander refererar till. När det gäller frågan om posten och dess arbetsformer kan jag bara kort svara att den skrivelse som varit omnämnd i tidningarna har vi naturligtvis inte hunnit bereda ännu inom departementet. Det är emellertid vår uppfattning att postverket även i fortsättningen skall sköta posten, men att verket — så som riksdagen har uttalat sig för — skall sköta den på ett så effektivt och serviceinriktat sätt som möjligt.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för det. Men oron finns ändock, för det är så som jag sade i mitt anförande, att människor har uppfattat postens förslag på ett sådant sätt att man inte i dag törs teckna nya prenumerationer på dagstidningarna, eftersom man är orolig för att inte få tidningarna på lördagen. Detta beror på att folk har läst om det första förslaget i en tidning. Om sedan postverket går ut och dementerar det hela efter insändare osv., tar inte folk detta på allvar riktigt på samma sätt. Men om vi i dag kunde ha fått kommunikationsministern att verkligen bekräfta att han vill medverka till att posten bibehåller lördagsutdelningen, i synnerhet den som avser dagstidningar, tror jag att vi kunde ha stillat folks oro.
Under lång tid har olycksriskerna med cykelhjulsreflexer påtalats. Flera olyckor har skett, med mer eller mindre svåra skador som följd, orsakade av att reflexer med endast ett fäste plötsligt har ändrat läge och låst cykelhjulet. Trots detta fortsätter försäljning och montering av enfästesreflexer.
Herr talman! Gudrun Norberg har frågat mig, med hänvisning till att olyckor har skett genom att reflexer med endast ett fäste ändrat läge och låst cykelhjulet, om regeringen avser att vidta några åtgärder. Problemet med olyckor till följd av att cykelhjulsreflexer låst cykelhjulet har påtalats i massmedia. Med anledning av det inträffade har kompletterande fastsättningsanordningar till reflexer med ett fäste, s.k. hållfjädrar, utvecklats av tillverkare. Vidare har Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande tillsammans med tillverkarna tagit fram förbättrade monteringsanvisningar för fastsättning av de cykelhjulsreflexer som man tillhandahåller. Enligt vad jag erfarit ser trafiksäkerhetsverket också över gällande Mot bakgrund av vidtagna åtgärder och pågående arbete har jag för närvarande inte för avsikt att vidta några särskilda åtgärder.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Anledningen till frågan är de upprepade propåer som kommit om att ekerreflexerna utgör en olycksrisk och att olyckor händer beroende på att reflexer av enfästestyp kan lossna och låsa cykelhjulet. Någon egentlig statistik finns inte över antalet olyckor som har inträffat på grund av fel med sidoreflexerna, men trafiksäkerhetsverket uppger att ett tjugotal personer sedan i våras hört av sig och berättat om olyckor av detta slag som ägt rum. I det sammanhanget kan man ha skäl att anta att endast en liten del av de olycksdrabbade verkligen tar kontakt med TSV efter en olycka för att påtala reflexproblemen. Alla som råkat ut för hjulspärr är kanske inte ens medvetna om olycksorsaken eller säkra på den. Därför kan man nog utgå ifrån att det är betydligt fler som drabbats än som TSV kan redovisa. Trafiksäkerhetsverkets bedömning är emellertid att huvudproblemet utgörs av hela fastsättandet av reflexerna. TSV — som godkänner reflextyperna — menar också att enfästesreflexer inte är farligare än reflexer med två fästen. När det gäller typ av reflex tycker jag nog ändå att TV:s trafikmagasin härom kvällen med all tydlighet visade på faran med enfästesreflexen. Reflextypen bör också vara sådan att monteringen inte kan fallera. Nu förväntar sig många att konkreta åtgärder vidtas så att riskerna med cykelreflexer elimineras. Kan statsrådet avisera ett borttagande av enfästesreflexer ur marknaden?
Herr talman! Som jag sade arbetar man med att förbättra reflexanordningarna och fastsättningsanordningarna för dem. Men man kan inte dra några entydiga slutsatser av det som hittills har hänt. TSV gick ut och uppmanade dem som hade råkat ut för olyckshändelser i våras att höra av sig. Man har undersökt 25 olyckor. Av dem har 8 gällt reflexer med ett fäste, och 16 har gällt reflexer med två fästen. Det går alltså inte att dra någon slutsats av detta. Men jag tror att det viktiga är att man gång på gång betonar att reflexerna sätts fast på ett riktigt sätt och att man följer anvisningarna vid monteringen samt att man utformar reflexerna på det sätt som NTF har rekommenderat, så att de går sönder om de åker in i cykelhjulet och inte förorsakar olyckor.
Herr talman! Jag tycker inte att myndigheterna kan undandra sig sitt ansvar i detta sammanhang, eftersom reflexen sannolikt är felaktigt utformad, om konstruktionen och monteringsanvisningarna inte eliminerar felmonteringsrisken. Det rör sig ju nu om många fall. En reflextyp har redan dragits tillbaka från marknaden, och ett av de företag som tillverkar reflexerna skall i vår gå över till att tillverka enbart tvåfästesreflexer. Möjligen är det så att alla ekerreflexer skall bort ur marknaden.
Herr talman! Jag skall bara kortfattat säga att jag inte tycker att man kan säga att myndigheterna har undandragit sig sitt ansvar. Som jag redovisade i mitt svar har myndigheterna ganska aktivt gått in för att rätta till de felaktigheter som kan ha uppstått på detta område, och myndigheterna följer detta noga.
Herr talman! Anders Nilsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till en förändring av postverkets regler för postutdelning till boende i servicehus med helinackordering. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Riksdagen beslöt — så sent som i våras — att postverksamheten skall bedrivas effektivt och rationellt. Riksdagsbeslutet innebär också att posten själv beslutar vilka regler som skall gälla för postutdelningen. Enligt posten är det praktiska överväganden som har lett fram till de regler som Anders Nilsson hänvisat till. Jag förutsätter att posten tillsammans med sina kunder kan lösa den här typen av servicefrågor. Några åtgärder från min sida är därför inte aktuella.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Äldreomsorgen förändras ju. Det görs möjligt för de äldre att bo kvar längre i sina hem, och man förändrar institutionsboendet så att det blir mer hemlika förhållanden. Målet är bl.a. ett ökat självbestämmande, ökad aktivitet och ökad personlig integritet. I detta arbete måste många medverka: sociala myndigheter, anhöriga och serviceorgan av olika slag. Jag tycker att det är rimligt att också sådana organ som postverket medverkar i detta arbete. I den diskussion som uppstått är, med förlov sagt, kriteriet eget kök ett märkligt kriterium när det gäller boende. Det är i det här fallet fråga om ett långvarigt boende, ofta livslångt. för dem som bor i servicehus med helinackordering. Förändringar i boendet sker ständigt i vårt samhälle. Sociala strukturer förändras. Exempel på det är det ökade antalet enfamiljshus. Allt detta påverkar hur serviceorgan av olika slag lägger upp sin verksamhet. I anslutning till det skulle jag vilja fråga kommunikationsministern om det inte är rimligt att samhällets organ, statliga verk och andra servicemyndigheter följer med i en sådan utveckling och anpassar sina regler efter de sociala strukturer som förändras. Vi skall komma ihåg att förändringen av äldreomsorgen mot mera hemlika förhållanden är en reform som vi tror skall bli bestående. Vore det då inte förståndigt av postverket att anpassa sig i stället för att komma efter?

Herr talman! Tack för svaret, kommunikationsministern. Det är korrekt att riksdagen uttalat att posten skall drivas effektivt och rationellt. Det är de ekonomiska målen. Men det finns ytterligare ett mål, nämligen servicemålet, som också står inskrivet. Där sägs att posten skall tillgodose efterfrågan från enskilda människor. Postens uppgift som statligt verk är ju att svara för landets postservice. Det skall posten göra genom sitt unika distributionsnät som når alla företag, organisationer och hushåll. Det nätet är ju i huvudsak finansierat med skattebetalarnas pengar. Varje år får riksdagen en redogörelse för de statliga företagens bokslut. Där bidrar företagen själva med en text om sin uppgift och sina mål. I 1986 års redogörelse står inte ett ord i postens del om att man där har ett alldeles eget regelsystem som kan inkräkta på den stolta parollen om service: att tillgodose efterfrågan på service från enskilda människor. Det kan väl inte vara regeringens eller riksdagens mening att postens regelverk skall motverka samhälleliga strävanden som innebär att t.ex. äldre skall kunna leva ett så normalt liv som möjligt även på servicehem. Däri ingår att få sin egen post till sin egen postlåda. Ingen av oss skulle acceptera att posten lämnades i en bunt på kvartersgården eller någon annan gemensam plats. Om nu kommunikationsministern inte anser att några åtgärder är aktuella kan han väl ändå ”läcka” litet till posten att det nästa år vore lämpligt att i redogörelsen också ta upp det alldeles egna regelsystemet som komplettering till den glättade texten om service, servicemål och servicekvalitet.
Herr talman! Jag skall gärna för egen del överväga dessa synpunkter. Det grundläggande är att postutdelningen på servicehus och liknande anläggningar sker i samma omfattning som i fastigheter i höghusbebyggelse. Men man har, och det är väl inte så märkligt, vissa praktiska svårigheter på en del servicehus att dela ut posten på ett säkert sätt. Husen är helt enkelt inte utrustade så. Jag utgår från, som jag sade, att man skall kunna lösa detta med den serviceinriktning som man från postens sida säger sig ha. Som svar på Anders Nilssons fråga vill jag tillägga att jag förutsätter att de statliga verken inte skall behöva komma efter när omvärderingar sker i samhällslivet i övrigt, utan de skall följa med i utvecklingen. Margitta Edgren säger att ingen av oss skulle acceptera att man lämnade in posten på en central, där man sedan fick gå och hämta den. Man kanske inte skall skämta i sådana här sammanhang, men det är ju faktiskt precis vad som sker i det här huset varje dag.
Herr talman! Jag har fått det brev som postverket har skrivit till socialkontoret i Vara kommun — det är därifrån som den här frågan härrör. Där hänvisar postverket till ett regelsystem som omfattar hela landet. I kommunikationsministerns svar säger han att det är de praktiska övervägandena som har lett fram till de regler som jag har hänvisat till. Jag tycker att kommunikationsministerns svar andas en förståelse för de här problemen. Och jag vill med litet god vilja tyda svaret till att det vore rimligt att postverket lyssnar på problemen. Man gör den reflexionen att om det handlade om praktiska överväganden, som kommunikationsministern säger, då borde det vara ganska enkelt att göra en ändring. Men om det är ett landsomfattande regelsystem som ligger bakom kan det vara besvärligare. Detta är bl.a. bakgrunden till frågan. Jag ville lyfta fram den så att den kom fram i ljuset och postverket fick klart för sig att det finns en opinion i frågan.
Herr talman! Kommunikationsministerns kommentar var mitt i prick. Det är bara det att vi här har egna postfack, så att vi själva kan gå och hämta vår post, så förhållandena är ändå inte riktigt jämförbara med dem i Vara. Postens argument att välja bort människor som bor utan eget kök är ett helt nytt inslag. Är nästa steg då att inte heller de som inte använder sina kök skall få post i sin brevlåda? Jag tycker att postverkets agerande är en avart av myndighetsutövning, som möjligen stämmer med de ekonomiska målen men knappast med servicemålen. Posten har mellan 1983 och 1985 ökat sin personalvolym med 3 26, så mänskliga resurser lider man knappast brist på. Höjningarna av posttaxorna har inte heller varit dåliga.

Herr talman! Iris Mårtensson har frågat mig om jag är beredd att medverka till en utbyggnad av SMHI:s mätstationer. Frågan om huruvida SMHI:s vattenföringsstationsnät skall byggas ut och hur en eventuell utbyggnad skall finansieras bereds för närvarande i samband med utarbetandet av budgetpropositionen. Jag är därför inte beredd att nu ta ställning till Iris Mårtenssons fråga.

Herr talman! Jag ber först att få tacka för svaret på min fråga. Vi har för endast några timmar sedan tagit beslut här i kammaren om en ny planoch bygglag, och i naturresurslagen har man understrukit betydelsen av information om vattenföringen. En utbyggnad av mätstationerna måste kunna medverka till att eliminera svåra översvämningar och dammgenombrott. Sådana inträffade i Gävleborgs län och Kopparbergs län under hösten 1985. I och med den rikliga nederbörden ökade flödet i vattendragen, särskilt i östra Dalarna och i Hälsingland, mycket snabbt. Stora områden längs Dalälven och Voxnan och deras biflöden blev översvämmade. Översvämningskatastrofen kulminerade den 7 september då kraftverksdammen vid Noppikoski i Oreälven brast. Även andra mindre dammar i de drabbade områdena gav vika för trycket från det tillströmmande vattnet. Enligt uppgift från SMHI medförde de extra insatser som erfordrades 1985 under översvämningsperioden ett överskridande av anslagsmedlen för SMHI med ca 120 000 kr. Det beloppet skall man sätta i relation till att investeringskostnaden för en mätstation är 60 000-70 000 kr. Med det menar jag att det måste vara en god investering att bygga ut SMHI:s observationsnät. Tidigare utbyggnader av vattenföringsstationer har skett genom sysselsättningsskapande åtgärder. Även om såväl kostnaden för som sysselsättningseffekterna av tidigarelagda investeringar via AMS i nya vattenföringsstationer inte är så stora, kan man konstatera att arbetet med en mätstationsuppbyggnad sysselsätter ett par arbetare. Det blir alltså härigenom sysselsättningsmässigt i varje fall ett litet tillskott under uppbyggnadstiden. Men, herr kommunikationsminister, det huvudsakliga är ändock att mätstationerna kommer till stånd, så att vi kan bli förvarnade om eventuellt kommande översvämningsrisker. Jag tackar än en gång för svaret och har förhoppningen att dessa frågor skall lyftas fram i budgetpropositionen.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder för att motverka de negativa följder som ur regional-, försvarsoch sjöfartspolitisk synvinkel uppstår genom försämring och centralisering av lotsverksamheten. Anledningen till Bertil Måbrinks fråga är den förflyttning av personal från Hölicks till Ljusnes lotsplats som sjöfartsverket planerar. Den myndighet som planerar en inskränkning av personal som har direkt betydelse för tillsyn och övervakning av våra kuster skall samråda med länsstyrelsen i resp. län. Syftet med denna handläggningsordning är att tillse att effekterna av en minskad bemanning längs kusterna skall få en allsidig belysning. Viss omdisposition av personal inom Gävle Hudiksvalls lotsdistrikt övervägs för närvarande inom sjöfartsverket. Jag utgår från att sjöfartsverket i detta sammanhang följer den gällande handläggningsordningen. Några åtgärder från regeringen är för närvarande inte aktuella.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Om jag har förstått saken rätt är det regeringen som skall fatta det slutliga avgörandet när det gäller att lägga ned en lotsplats. För undvikande av denna procedur går sjöfartsverket till väga på ett annat sätt. Man plockar först bort personal och båtar från en lotsstation. Det som då återstår blir en lotsplats. Detta är också ett sätt att på sikt lägga ned en lotsplats. Det handlar inte bara om Hölicks — nu är också Landsort aktuell för nedläggning. Jag tror att man måste se hela denna fråga i ett större sammanhang. Det är möjligt att sjöfartsverket har konfererat med länsstyrelsen och med de försvarsmyndigheter som finns i länet, men man har absolut inte konfererat på ett tillfredsställande sätt med berörda fackliga organisationer och med personalen. Knappt två veckor ges för de fackliga organisationerna och för personalen att ta ställning till sådana här centraliseringar, och det är helt otillfredsställande. Men samtidigt kan man inte begära av sjöfartsverket att detta skall ta försvarspolitiska, sjösäkerhetspolitiska och inte heller regionalpolitiska hänsyn. Det måste väl ligga på regeringen att ta med i beräkningen de aspekter som jag har nämnt. Man talar om en levande skärgård och om en aktiv regionalpolitik. Det är bra paroller, men i verkligheten lever man inte upp till dem. En viktig komponent i politiken på dessa tre områden är att man bibehåller den lotsverksamhet och de lotsstationer som nu finns. Jag vill fråga om regeringen tänker ta ett samlat initiativ, där man väger in de här tre aspekterna, när det gäller den fortsatta lotsverksamheten och driften av lotsstationerna.
Herr talman! Det är just för att kunna väga in sådana aspekter som man har skapat den handläggningsordning som vi har. Om inte sjöfartsverket har anledning att lägga in de regionalpolitiska synpunkterna har ju länsstyrelsen möjligheter att anföra sådana. Det är först när länsstyrelsen och de berörda myndigheterna inte är överens som frågan hänskjuts till regeringen. Man får följa denna ordning, och blir man inte överens blir det ett regeringsärende. Men vi behöver inte från regeringens sida förutsätta att man inte skall bli överens, och träda in innan den situationen har uppstått.
Herr talman! Ja, visst skall länsstyrelsen och försvarsenheten där få säga sin mening, men jag tror inte att man skall lägga ansvaret på dem. Det pågår en serie av centraliseringar. Hölicks har nämnts och Landsort är aktuellt. Det skall bli en förhandling den 5 december om att dra bort personal och materiel från Landsort. Det är viktigt att regeringen tar ett större ansvar och ett grepp om detta. Anser kommunikationsministern att det är tillfredsställande att sjöfartsverket behandlar personalen och de fackliga organisationerna på det sätt som man har gjort i Hölick och på Landsort? Man har alltså inte gett personalen och facket rimlig tid att sätta sig in i frågan och komma med kloka alternativa förslag till sjöfartsverket.
Herr talman! De fackliga organisationerna har ju möjligheten att förlänga den tiden, om de så önskar, genom att hänskjuta frågan till central förhandling. Det finns ett regelsystem för detta som bör vara tillfredsställande. Det vore den verkliga centraliseringen om regeringen skulle vara med redan i första skedet, så fort man diskuterar en personalförändring vid statliga verken som kanske berör ett par tre personer. Det vore som sagt en verklig centralisering.
Herr talman! Jag har inte sagt riktigt så som kommunikationsministern påstår. Jag har inte motsatt mig att länsstyrelserna får lägga sina synpunkter på frågan. Det är en stor ekonomisk fråga också, såvitt jag förstår, där man alltså får göra en ekonomisk bedömning. Vi vet vilka resurser länsstyrelserna har till sitt förfogande. Vad jag har sagt är att det pågår en serie sådana här centraliseringar. Någon gång måste man på det centrala planet ge besked. Är detta en lycklig utveckling? Är det en riktig utveckling med hänsyn till regionalförsvaret och med hänsyn till sjöfartspolitiska aspekter? Jag anser inte att regeringen riktigt har klarat ut detta. Regeringen har väl ändå det högsta ansvaret just för de här frågorna.

I Värmland diskuteras för närvarande mycket intensivt frågan om nedläggningen av landstingets konsumtionsekonomiska utbildningar vid Nygårdsskolan.

Detta skedde, enligt uppgift, utan några överläggningar med huvudmannen för skolan, Värmlands läns landsting.

Detta har dock ännu inte behandlats av riksdagen. 1. På vilket sätt avser statsrådet förhindra att en länsskolnämnd fattar beslut om indragning av statsbidrag i sådan omfattning att en hel skola hotas av nedläggning utan att först överlägga med huvudmannen om saken? 2.

131 3. Avser statsrådet att förhindra neddragningar av utbildningsutbudet i regioner som samtidigt är föremål för särskilda satsningar genom Bergslagspaketet?

Herr talman!

När det gäller den första frågan vill jag inledningsvis upprepa vad jag redan vid flera tillfällen påpekat, nämligen att det inte ankommer på regeringen att befatta sig med annat än riksramar för gymnasieskolan. I det nu aktuella fallet kan jag emellertid upplysa om att jag har erfarit att beslutet har fattats av en enig länsskolnämnd. Till saken hör att fem av de elva ledamöterna i en länsskolnämnd skall utses av landstinget. Jag har också erfarit att samråd hade ägt rum innan beslutet fattades. Den andra frågan gäller, om jag har förstått den rätt, huruvida jag avser att inom ramen för regeringens ordinarie budgetarbete skapa ett slags frizon från neddragningar av statsbidraget till gymnasieskolan i avvaktan på att regeringen lägger fram eventuella förslag med anledning av de förslag som lagts fram av arbetsgruppen för översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen. Förslagen har remissbehandlats och bereds för närvarande inom regeringskansliet. Svaret på den andra frågan måste vara nej. Den tredje frågan gäller om jag avser att särskilt undanta utbildningsutbudet i de regioner som berörs av Bergslagspaketet från ordinarie eller extraordinarie nedskärningar. De särskilda insatser som görs inom ramen för det s.k. Bergslagspaketet innebär en kompletterande satsning på den tekniska utbildningen i regionen. Satsningen är inte avsedd att påverka resursfördelning till andra utbildningsområden. Jag finner det svårt att se något samband mellan Bergslagspaketet och en eventuellt planerad nedlägg 3 ning nästa år av landstingets konsumentekonomiska utbildningar vid Nygårdsskolan, vilket är anledningen till Bertil Jonassons interpellation.

Herr talman! Jag vill först tacka utbildningsministern för svaret på interpellationen, även om jag tycker att det är svagt. Anledningen till att jag har ställt interpellationen är att länsskolnämnden i Värmlands län den 1 juli 1987 drar in statsbidragen till konsumentekonomisk och livsmedelsteknisk utbildning vid Nygårdsskolan i Ekshärad i Hagfors kommun. Detta har skett utan att skolans huvudman, landstinget i Värmland, erhållit kännedom om länsskolnämndens planer innan beslutet fattades. Också landstingets utbildningsnämnd, som handlägger de här utbildningsfrågorna, var helt omedveten om detta. Utbildningsministern har sagt att samråd har skett. Hur har detta gått till? Jag skall återkomma till detta. Enligt min mening är det i högsta grad anmärkningsvärt att utbildningen på detta sätt dras in, eftersom utbildningen varit högt uppskattad och helt nödvändig, dels för landstingets verksamhet vid sjukhus etc. , dels för övriga berörda institutioner i länet. Skolan har med andra ord en stor uppgift att fylla. Utbildningen har utnyttjats flitigt. Elevtillströmningen har varit god. I en tid då många ungdomar har svårt att få sysselsättning har man svårt att förstå länsskolnämndens hastigt påkomna beslut. Jag är givetvis, herr utbildningsministern, medveten om att det är regeringen som bestämmer riksramarna men att det är länsskolnämnden som lägger ned denna utbildning. Utbildningsministerns uppgift att samråd har skett var verkligen intressant. Jag har talat med utbildningsnämndens ledamöter. De säger att de har varit helt ovetande. Då är det någon part som talar osanning i detta fall. Jag vill veta: Hur har samråd skett? Landstingsledamöterna vet ingenting, och utbildningsnämnden vet ingenting. Det är landstingets skola. Frågan måste klarläggas. Det kräver givetvis befolkningen i Värmland. Länsskolnämndens beslut innebär enligt min mening också att man föregriper det förslag som arbetsgruppen för översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen kommit med men som ännu inte behandlats. Länsskolnämndens beslut om indragning av anslag synes leda till skolans nedläggning. Kanske ett femtontal personer blir friställda. Det tycker utbildningsministern är riktigt och att det inte har någon betydelse. Det är en god sed, herr utbildningsminister, att man under pågående arbete icke föregriper en riksdagsbehandling. Riksdagen har enhälligt beslutat om stora satsningar i Bergslagsområdet, det s.k. Bergslagspaketet. Vid flera tillfällen har regeringsmedlemmar och även andra uttalat nödvändigheten av ökad sysselsättning och aktivitet i Bergslagsområdet, där denna skola ligger. Trots detta har nu fattats ett hastigt beslut som i allra högsta grad äventyrar skolans framtida bestånd. Jag vill påstå att den ena handen inte vet vad den andra gör. Utbildningen har fungerat perfekt, och det finns som sagt god elevtillströmning. Befolkningen i Värmland, näringslivets representanter, föreningar, politiska partier m.fl. har protesterat mot länsskolnämndens beslut och inte minst mot nämndens sätt att handlägga frågan. Tusentals protestlistor har lämnats in. Jag lyssnade vid höstens allmänpolitiska debatt på industriminister Thage Peterson, som talade mycket om regionalpolitiken. Han var positiv till satsningar och åtgärder för att lösa glesbygdens problem och för att skapa sysselsättning där. Han nämnde främst främjandet av utbildningen. Han talade faktiskt som en verklig centerpartist. I ett interpellationssvar den 10 november till Bengt Westerberg pekade Thage Peterson på nytt på behovet av utbildning som en nödvändig faktor i regionalpolitiskt hänseende. Jag vill fråga: Är ni överens om detta? Om så är fallet, vad vill ni göra i det fall jag relaterade? Är det bara fråga om vackra ord, ett taktiskt spel och ett sätt att värva röster? Här har ni verkligen möjlighet att visa att ni vill någonting. Tal och gärning måste stämma överens. Det har jag fått lära mig i mina tidiga barnaår, och det håller jag fast vid. Nygårdsskolan har sedan gammalt varit en kulturhärd i kommunen och i socknen. Befolkningen är djupt bestört över att den försvinner. Många säger så här: Våra barn skall inte satsa på bygden utan måste se till att de kommer härifrån. Efter genomgången utbildning skall de alltså flytta bort. Det är regeringen som har ansvaret. Man må säga att detta är en länspolitisk fråga, men det är den egentligen inte. Frågan berör så ofantligt mycket annat, inte minst sysselsättningen och hur Sverige skall se ut i framtiden.
Herr talman! Jag har stark förståelse för Bertil Jonassons beklagande av att utbildningen kommer att upphöra vid skolan. Jag vill till att börja med ta upp det formella förhållandet. En enig länsskolnämnd har fattat detta beslut. Denna länsskolnämnd har som ordförande ett landstingsråd. Fem av nämndens ledamöter är utsedda av landstinget. Bara detta borde vara en garanti för att det finns en kommunikation mellan landstinget och länsskolnämnden. De olika partierna är företrädda i länsskolnämnden, och de har varit eniga om beslutet. Från länsskolnämnden säger man att man har informerat landstinget, och för mig är det svårt att göra något annat än att konstatera att Bertil Jonasson påstår att detta samråd inte har skett. Om landstinget menade att länsskolnämnden hade överskridit sina befogenheter hade landstinget haft möjlighet att anföra besvär över beslutet, och då hade det kunnat komma under regeringens prövning huruvida länsskolnämnden förfarit riktigt. Men landstinget har inte kommit med några sådana klagomål, och då finns det verkligen ingen möjlighet att från regeringens sida inskrida i hur man i Värmland löser detta problem. Sedan går jag till själva sakfrågan. Den konsumentekonomiska linjen lockar få sökande därför att den enligt mångas mening inte leder fram till ett bestämt yrke, och eleverna strävar efter att få utbildningar som antingen kan förbereda för vidare studier eller leda till framtida yrkesverksamhet.

Men det är omöjligt att utifrån göra en bedömning av den frågan. Jag vill slutligen säga att önskemålet är att länsborna genom sina valda representanter får avgöra sådana här frågor och att man inte sitter i Stockholm och bestämmer var den ena eller andra linjen skall ligga. Värmlands län har tilldelats ett visst antal årsstudieplatser — det är den insats som gjorts från regeringens och skolöverstyrelsens sida. Hur medlen fördelas är en fråga som länets egen befolkning avgör, genom de beslutsorgan som är inrättade, där jag som sagt hoppats att den särskilda konstruktionen med ett starkt inslag av landstingsvalda ledamöter skulle garantera en god förbindelse mellan landsting och länsorgan.

Herr talman! Jag kan förstå att utbildningsministern hänvisar till att detta är en länspolitisk fråga. Men en sådan här fråga är ju så involverad i många andra. Låt mig redogöra något för hur beslutsgången i ärendet har varit enligt de uppgifter som lämnats av TCO. Vid länsskolnämndens sammanträde den 28 juli var kurserna medtagna bland de utbildningar som skulle genomföras, likaså vid sammanträdet den 5 september. Men vid ett sammanträde som hölls den 15 september hade kurserna inte tagits med. Vid sammanträde den 26 september överrumplades länsskolnämndens ledamöter av beslutet om nedläggningen, och det sades samtidigt att det inte gick att reservera sig mot beslutet, eftersom handlingarna i ärendet skulle vara inlämnade före den 1 oktober. Det är riktigt att de olika partierna är representerade i länsskolnämnden. Tyvärr var emellertid centerns representant Halvar Pettersson förhindrad att delta i sammanträdet den 26 september. Om han varit med på sammanträdet skulle han ha avgivit en reservation från centerns sida. Jag beklagar utgången, men det var fråga om en överrumpling, och därefter har det skett en mörkläggning av frågorna. Det hölls ett sammanträde också den 6 oktober. Då beslöts att man med hänsyn till de protester som lämnats skulle göra en skyndsam prövning av frågan. Jag noterar att landstinget har möjligheter att överklaga ärendet. Jag har själv varit ledamot av landstinget i 36 år, men eftersom jag inte är det längre har jag ingen möjlighet att påverka saken. Utbildningsministern sade att den här utbildningen inte direkt leder till ett yrke. Jag vill dock påstå att den för väldigt många har lett till anställning i hotellkök och andra verksamheter. Utbildningen har alltså möjliggjort för dem att få ett arbete som de kan försörja sig på. Jag vill till slut ställa en följdfråga till utbildningsministern. Finns det inga möjligheter för regeringen att i det här fallet ge tilläggsanslag eller på annat sätt medverka till att utbildningen får fortsätta? Jag vill tillägga att jag inte tycker att Älvstrandsskolan är någon konkurrent i sammanhanget. Man har nämligen flyttat kurser dels till Hammarö, dels också till Grums, dvs. från ett glesbygdsområde till andra delar av länet. Det verkar nästan som om man förföljer verksamheten vid den här skolan. Jag skulle också vara tacksam om utbildningsministern ville kommentera hur man inom regeringen tänker handlägga de frågor som rör Bergslagsområdet i här berörda del, som ju är ett område som ligger mycket illa till.
Herr talman! Jag är inte glad att höra att det påstås att tjänstemännen skulle ha överrumplat de förtroendevalda. Men det är ändå beslutet av de valda representanterna som måste vara giltigt. Om en ändring kommer till stånd inom länsskolnämnden och om det visar sig att man från uppdragsgivarnas sida inte vill stå för det beslut som här är fattat, kan det självfallet bli så att verksamheten vid skolan kan återuppstå. Men ärendet måste avgöras av länsmyndigheterna i Värmlands län.

Herr talman! Utbildningsministern säger att det är de valda representanterna som har ansvaret, och så är det givetvis — det vet jag efter att så länge ha varit med i svenskt beslutsfattande. Jag beklagar att ledamöterna godtog beslutet utan vidare och inte tog i hårt. Om jag hade varit med skulle jag givetvis aldrig ha nöjt mig med en sådan här handläggning. Man sade ju t.o.m. att det inte gick an att bordlägga frågan. Visst hade man kunnat göra det, och visst hade man haft möjlighet att begära uppskov med att lämna in handlingarna — troligen var den 1 oktober inte den absolut sista inlämningsdagen. Det var dock några som i ett särskilt yttrande påtalade just tillvägagångssättet. Befolkningen är upprörd över att en skola som denna, med anor, med betydelse för hela länet och med en mycket god ledning, har behandlats på detta sätt. Den nuvarande rektorn, som har lagt ned ett utomordentligt gott arbete för den här skolan, hade heller ingen vetskap om beslutet. Kan det, herr utbildningsminister, vara riktigt att länsskolnämnden över huvudet på alla andra berörda instanser beslutar i ett sådant här fall? Jag har icke varit med om något liknande vare sig i kommun och landsting eller i riksdagen. När ett beslut har gått till på detta sätt, där så många utan vidare blivit ställda åt sidan, borde det finnas en väg att på nytt ta upp ärendet. Där har regeringen en möjlighet, om den så vill. Man kan ju bevilja ett extra anslag, så att möjligheterna till statsbidrag därmed behålls, och sedan utreda ärendet. Man skall väl inte först ta bort det som finns och därefter utreda? I så fall tillämpar man ju den motsatta turordningen mot vad man brukar göra i politiskt hänseende i de flesta frågor. Jag beklagar det som hänt, men jag beklagar också att utbildningsministern inte vill säga någonting om vad regeringen vill göra när det gäller Bergslagsområdet och våra möjligheter där. Skall människorna där känna sig jagade och tvungna att flytta därifrån? Vill regeringen göra någonting mer än bara i ord? Jag anser att ord och gärning bör sammanfalla. Det förväntar vi oss i Ekshärad.